Herr talman! Anita Johansson sade i sitt inledningsanförande att det skulle bli besparingar som gjorde att kyrkans folk skulle få mer tid till själavård. Jag tycker det här är ganska intressant, för i Norge genomförde de denna reform 1983. I en artikel i Kyrkans tidning från den 13 augusti 1987 står: ”Vi är lyckliga över att ha sluppit ifrån folkbokföringen. Vi registrerar inte kyrkliga händelser. Vi vill inte bli alltför beblandade med staten, säger biskop Georg Hill i Hamar stift.” Det sägs att 115 årsarbetskrafter för präster frigörs i samband med en sådan här reform, och det är ju detsamma som ett tillskott på 115 tjänster.

Kyrkan har en stor uppgift att fylla i samhället i dag, och med 115 nya tjänster har man möjlighet att ta för sig då det gäller själavård.

Herr talman! Jag skall fatta mig kort. Det är glädjande att Anita Johansson ånyo understryker att hennes ställningstagande till kyrka—stat-frågan inte påverkas av ett skiljande av folkbokföringen och att detta också är partiets ställningstagande. Anita Johansson läste också upp ett uttalande av civilministern. Till det vill jag bara säga att det hade varit bra om civilministern hade varit här och deltagit i debatten om en så viktig fråga som det här gäller. Allra sist: Varför är en centraliserad service alltid bättre, som Anita Johansson hävdar? Jag kan inte få in i mitt huvud att man får en bättre service, om man minskar antalet serviceställen med nära 1 000.

Herr talman! Anita Johansson säger att den här diskussionen inte berör den grundläggande frågan och läser ur en skrivelse från kyrkoministern. Det hade varit värdefullt om denne hade varit beredd att ta upp ett resonemang i varje fall med kyrkan innan propositionen lades fram. Redan innan denna avlämnades måste åtminstone finansdepartementet, som handlagt frågan, ha varit medvetet om den oro som fanns i mycket stora kretsar. Om man inte har något längre gående syfte är det därför märkligt att man inte tog kontakt med kyrkan och kyrkans organisationer på riksplanet innan propositionen utformades. När det sedan gäller pastorsexpeditionernas öppethållande är det inte så, Anita Johansson, att man inte kan komma fram till pastorsexpeditionerna mer än under de angivna öppettiderna. Prästen skall finnas tillgänglig under sin arbetstid. Om prästen inte finns i prästgården eller på pastorsexpeditionen, skall man ändå veta var han finns. Var och en som haft den minsta kontakt med landsbygden vet att man på pastorsexpeditionerna där kunnat både få anmäla önskemål och få ärenden uträttade under en vida större tid än den som är angiven för öppethållandet. Det har också diskuterats hur man direkt skulle kunna erbjuda myndigheterna möjligheter till ett längre öppethållandet, vilket jag redan berört, liksom att man skulle minska antalet pastorsexpeditioner till en i varje pastorat. Det senare skulle göra det möjligt att förlänga öppettiderna väsentligt. Men vi skall inte glömma bort den närservice som ges vid de små pastorsexpeditionerna på tider som ligger långt utanför det angivna öppethållandet. Det verkar vidare som om Anita Johansson känner en oro för att kyrkan inte skulle ta ansvar för sin personal. Jag tror inte att vi behöver vara rädda för det. Kyrkan känner ett ansvar för sin personal. Men det kan väl inte vara meningen att kyrkan skall ha kvar hela den nuvarande personalen. I så fall skulle det bli fråga om en kostnadsökning på totalt 250 milj.kr. Jag sade att detta skulle bli en kostnad för staten. Frågan vilken resterande kostnad som kyrkan skulle få är mycket oklar, framför allt med tanke på vilken personal som man behöver och vilken personal som man kan friställa. Jag tycker, Anita Johansson, och det hoppas jag att jag får ett stöd för, att vi här har ett gemensamt ansvar för den personal som friställs genom omorganisationen.

Herr talman! Naturligtvis har vi ett gemensamt ansvar, Stig Josefson. Jag förutsätter att den organisationskommitté som skall arbeta med dessa frågor seriöst kommer att beakta de personalproblem som uppstår. Jag hade nöjet, herr talman, att vara här i riksdagshuset hela den dag när kyrkomötet diskuterade den stora frågan om folkbokföringen. Jag kan inte underlåta att för kammarens ledamöter anföra några citat från den debatten. Ett ombud från Härnösand, Gurli Nylund, sade så här: ”Ärkebiskopen nämnde igår att regeringen givit kyrkan stort förtroende genom att låta kyrkan själv sköta sina inre angelägenheter. — — — Och låt oss tacka och ta emot den tid som våra arbetstyngda präster får över för att tiden skall kunna användas i det viktiga inomkyrkliga arbetet.” Ett annat ombud, Hans-Olof Andrén, sade så här: ”Men det finns också en rad inomkyrkliga skäl för ett överlämnande av folkbokföringen till staten. Ett sådant är omsorgen om våra präster. Många av prästerna är jäktade, de har en lång arbetsvecka.” Han fortsätter litet längre fram: ”Undra på att prästerna upplever en identitetskris! Undra på att folk inte ser själasörjaren bakom tjänstemannen! Undra på att människor upplever svenska kyrkan som en myndighet och inte ett trossamfund!” Detta är uttalanden som jag har tagit intryck av i den här debatten.

Herr talman! Frågan om en ny organisation av folkbokföringen har inte varit enkel, okontroversiell eller självklar. Den nuvarande ordningen har haft förtjänster i form av goda arkiv, stort antal lokala enheter och en förankring som byggt på en mycket långvarig tradition. Allvarlig kritik mot att kyrkan har hand om folkbokföringen har framförts, mot sammanblandningen av folkbokföring och kyrkans medlemsregister. Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund har i ett brev till samtliga riksdagsledamöter mycket starkt understrukit denna synpunkt. Skatteutskottets betänkande 1987/88:2 innebär i förhållande till regeringens proposition en väsentlig förbättring av servicenivån och antalet ställen för handläggning. Med försäkringskassornas del i den tänkta organisationen torde servicenivån gentemot allmänheten bli väsentligt högre än under nuvarande förhållanden. Samtidigt tillgodoser man de principiella religionsfrihetssynpunkter som kan anläggas på frågan. Jag vill här kommentera Knut Wachtmeisters konstaterande beträffande hur vpk agerat i denna fråga. Det finns och fanns redan när propositionen framlades skilda meningar om hur frågan skulle lösas. Vänsterpartiet kommunisternas motion byggde på förutsättningen att endast den lokala skattemyndigheten skulle komma i fråga i detta sammanhang. Det nu framlagda förslaget har en annan inriktning. En skiljaktighet i synpunkterna kvarstår därmed inom partiet. Men vi har så stor respekt för åsiktsfriheten inom vårt parti att vi kommer att tillåta fri röstning. Vi har i utskottet stött majoriteten, och det beror på att våra utskottsrepresentanter redan från början utgått från den linje som partiet nu har i denna fråga. Vi har alltså ingen helt samlad uppfattning i frågan, och vi har beslutat att tillåta fri röstning när den skall avgöras. För egen del vill jag yrka bifall till skatteutskottets hemställan i dess helhet i betänkandet 1987/88:2.

Fru talman! Paul Lestander sade att vänsterpartiet kommunisterna när propositionen framlades hade en helt annan uppfattning i frågan än vad man har nu sedan läget har ändrats litet grand i skatteutskottet. Jag kan inte fatta att den ändringen påverkar de synpunkter som vänsterpartiet kommunisterna anförde i sin partimotion, där man talar om vikten av historisk tradition, om det moderna samhällets krav på exakthet och effektivitet, om kulturhistoriska hänsyn och om merbelastningen på statsbudgeten. Jag vill fråga Paul Lestander: Är det förhållandet att försäkringskassorna nu skall inkopplas ett tillräckligt skäl för att man skall gå ifrån sin partimotion? Jag vill också fråga Paul Lestander om inte merbelastningen på statsbudgeten blir större än vad man trodde i våras när nu också försäkringskassorna skall inkopplas.

Fru talman! Mitt ställningstagande i utskottet innebär att jag för egen del har gått ifrån partimotionen. Mitt ställningstagande innebär också att jag underkänner dessa beräkningar, med hänsyn till vad som senare har visats. Belastningarna i statsbudgeten blir något större, eftersom denna utgift tas från kyrkan och läggs på staten, men behovet av en förändring av folkbokföringen kvarstår. De skilda meningarna i partiet fanns redan innan motionen skrevs, och det har alltså inte skett någon inrättning i ledet. Vpk:s led haltade redan innan motionen skrevs — och skillnaderna finns kvar — men vi har så pass stor respekt för trosoch åsiktsfrihet i vårt parti att vi också låter det komma fram i riksdagsbehandlingen av denna fråga.

Fru talman! För att travestera Paul Lestander kan jag konstatera att även de socialdemokratiska leden haltar i denna fråga. Jag skall återkomma till det. Det skulle ha varit fint om kyrkoministern, med titeln civilminister, hade varit här. Detta är en mycket stor organisationsfråga för kyrkan, kanske den största under överskådlig tid — jag tänker då bakåt i tiden. Jag hoppas att det inte skall komma någon annan, sådan här stor reform framöver. Det skulle ha varit utomordentligt intressant och värdefullt att få höra hur en kyrkominister ser på kyrkomötets status i sådana här frågor och varför han tycks följa partikongressen — visserligen hans egen, men ändå — i stället för kyrkomötet. Han är ändock kyrkominister. Menii denna stora fråga behagar kyrkoministern icke närvara. Han kanske är förhindrad — om det vet jag ingenting — men det skulle ha varit av värde om han hade organiserat sin arbetstid så att han hade kunnat delta. Detta säger jag i fullt medvetande om att propositionen kommer från finansdepartementet och att det således också skulle ha varit önskvärt att finansministern vore här. Finansministrar har dock som bekant mycket att göra —t.ex. att organisera nya fonder m.m. Nu konstaterar jag att Anita Johansson vältaligt försöker försvara någonting som från både praktiska och förnuftsmässiga synpunkter är helt omöjligt att försvara. Anita Johansson gör bl.a. en stor affär av öppethållandetiderna. Det är möjligt att socialdemokratiska politiker inte vet hur det är ute på landet. Visst är många pastorsexpeditioners officiella öppethållandeti der knapphändiga, men det är inte under den tiden som församlingsborna kommer med sina folkbokföringsärenden. Nej, tusentals präster har genom åren kunnat vittna om att församlingsborna kommer under andra tider — de vet ju att prästen eller den som finns på expeditionen ställer upp, oavsett vilken öppettid som står på dörren. Detta är en del av den hävd som folkbokföringen innebär. Folkbokföringen vill nu socialdemokraterna, dess värre med stöd av ett par andra partier, beröva kyrkan. Människorna ute i landet har i hög grad sagt vad de tycker, nämligen att folkbokföringen bör få vara kvar hos kyrkan som sköter det så bra. Det har varit allmänt omvittnat även i utredningar. Fru talman! Jag har en hälsning från Karlstads stift, från Värmland och från Dalsland, och denna hälsning är en maning till riksdagen: Rör inte folkbokföringen utan låt den stanna hos kyrkan! Denna maning kommer från alla demokratiska partiers företrädare. Den kommer även från den socialdemokratiska tidningen Värmlands Folkblad, som på ledarplats bestämt har tagit ställning mot regeringens proposition. Många människor i Karlstads stift har varit både kritiska och upprörda. Jag skall be att få citera ur ett tidningsreferat: ”Upprörande! Det är fråga om ett justitiemord!” Den som sade detta, inför offentligheten och massmedia, var den socialdemokratiske kommunalpolitikern och kyrkoherden Mats Johansson i Grums — en betrodd företrädare inte bara för sitt parti utan också för präster. Han sade också vid detta tillfälle, den 28 april i år, vid en samling i biskopsgården i Karlstad: ”Vi är från kyrkans sida uppbragta.” Han trodde att detta var ett försök av hans eget parti att bakvägen försöka skilja kyrkan från staten. En annan socialdemokratisk kyrkopolitiker, ledamot av kyrkomötet, kyrkoherde Gunnar Lindberg, som är mycket känd inte bara i Karlstads stift, sade vid mötet: ”Jag känner mig sviken och upprörd som socialdemokrat.” Han betecknade det som ofattbart att regeringen går på denna linje. ”Det är eftergifter åt agnostiker och frikyrkliga. Och för deras skull ska svenska folket betala en massa pengar extra för att få en sämre service.” Regeringen struntar emellertid i faktiska omständigheter och rättar sig efter den egna partikongressen i stället för att följa kyrkomötet. Regeringen struntar för övrigt i en normal remissbehandling. Detta har av många betecknats som häpnadsväckande. Jag skall, fru talman, fortsättningsvis gå in på några punkter i den argumentering som har varit för handen från dem som nu prompt vill genomföra denna förändring. Man har bl.a. åberopat religionsfriheten. Det är ett mycket tunt argument och dett dåligt försök, åtminstone i Sverige. Jag frågar: Kan Anita Johansson ge något exempel på att man på en pastorsexpedition har försökt att utöva påtryckning på någon som har kommit dit i ett ärende som gäller folkbokföringen? Jag har frågat finansminister Kjell-Olof Feldt om detta. Han ville visserligen inte ta någon debatt utan satt kvar i bänken, men han skakade frenetiskt på huvudet. Han hade tydligen icke ett enda exempel. Religionsfriheten som skäl för att flytta folkbokföringen är struntprat. Men religionen finns med i bilden utifrån en annan synvinkel. Det har åberopats av Stig Josefson. Invandrare säger att det är väldigt bra att det är svenska kyrkan som har hand om folkbokföringen. Det är just på pastorsexpeditionerna som de ofta får den första kontakten med det Sverige som finns innanför gränsstationerna. Då känner de en trygghet. De flesta som kommer hit som flyktingar och invandrare är rädda för myndigheter. Men på en pastorsexpedition och i svenska kyrkan känner de ingen rädsla. De vill för den skull behålla det här systemet, och det är ett skäl så gott som något för att avslå den här propositionen och majoritetens hemställan i betänkandet. Om tillgängligheten har jag nämnt att det är ett felaktigt argument från socialdemokratiskt håll att det är så knappa öppettider. Det må vara att det i en del stadsförsamlingar inte är samma omedelbarhet i kontakten som ute på landsbygden, men finns det någon som påstår att man från kyrkligt håll har sagt att man inte vill ändra på detta? Tvärtom säger man: Låt oss ta itu med detta och se till att det blir öppethållningstider som åtminstone är lika långa som de som lokala skattemyndigheter och försäkringskassor skall bjuda på. Det är klart att man skall omorganisera i tid och rum om det är nödvändigt. Det är mycket litet av omorganisation som behövs. Strängt taget handlar det om detaljer. Man frågar sig om socialdemokraterna har tänkt på att landsbygdens folk också skall ha någorlunda nära till de nya myndigheterna för folkbokföringen. Uppenbarligen inte. För när man talar om nära 500 försäkringskassekontor räknar man med ytterligare ett antal lokala skattemyndigheter. De finns praktiskt taget genomgående på samma platser där det finns försäkringskassa. Så antalet orter att vända sig till lär inte överstiga 500. Detta skall jämföras med ett tre gånger större antal pastorsexpeditioner. Speciellt skall man tänka på hur det ser ut ute i det vi kallar glesbygd och landsbygd. Där finns sällan försäkringskassekontor i närheten. Då kommer jag också in på frågan om de människor som nu kommer att mista sina arbeten. Det blir allt färre sysselsättningstillfällen i glesbygden. Det är inte oväsentligt. Detta framhålls också av de fackliga organisationer som organiserar präster och andra som har sin sysselsättning på detta område. De känner stor rättsosäkerhet. Att som Anita Johansson säga att de bör kunna få arbete hos försäkringskassan är närmast ett slag i ansiktet på dem som har sin arbetsplats i en församling kanske sju åtta tio mil från en plats där det finns en försäkringskassa. Visst är man på landsbygden van vid långa pendlingsavstånd till arbetet, men det får finnas någon måtta. Det är inget alternativ till att få behålla arbetet. Fru talman! Det här ärendet har också en ekonomisk sida. Den har berörts så ingående att jag inte närmare skall gå in på den. Jag vill bara beröra en punkt som har anknytning till det ekonomiska, och det är arkivfrågan. Den är olöst. Släktforskningen har blivit alltmer populär. Det är väldigt många människor som hade tänkt ägna sig åt detta som pensionärer, och de kan nu få stora svårigheter. Vi får hoppas att en organisationskommitté kan lösa detta. Men ännu bör vi inte ge slaget förlorat. Det finns fortfarande möjlighet för Sveriges riksdag att om en stund avgöra detta ärende på ett förnuftigt sätt. Då sätter man också in kyrkans roll i samhället. Kyrkan är en viktig del av vårt samhälle. Folkbokföringen ger kyrkan den breda kontaktyta som är självklar för en folkkyrka. Den svenska kyrkan är öppen för alla människor, oavsett tro. Här finns en etiskt grundad gemenskap. Alla starka skäl talar för att låta folkbokföringen fortsätta i kyrkans hägn. Med detta vill jag yrka bifall till reservation 1.

Fru talman! Göthe Knutson hälsar gärna tillbaka till Karlstads stift. Får jag be om att den hälsningen också innehåller upplysningen om att öppettiderna för alla expeditioner i Värmlands län sammantaget kommer att öka från 335 timmar till 966 timmar i veckan, enligt den beräkning som har gjorts. Visst måste vi ta hänsyn till de invandrare som kommer till vårt land, Göthe Knutson. De tvingas alltså, trots en annan religionsåsikt, att gå till svenska statskyrkan, och det tycker jag är ganska stötande. Det måste väl ändå Göthe Knutson, som är så mycket för frihet och andra saker, hålla med mig om. Vi har allesammans fått ett brev, tror jag, som kommer från Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund. Jag tänker bara läsa den första lilla strofen: Den viktigaste utgångspunkten för de fria trossamfundens kritik mot den nuvarande sammanblandningen av folkbokföringen med kyrkans medlemsregister är att systemet innebär en kränkning av religionsfriheten. Det borde också Göthe Knutson kunna inse.

Fru talman! Anita Johanssons högläsning kunde ju företas av vem som helst. Det är synd att majoritetens företrädare skall ha så tunna argument att hon måste hämta stöd hos en rundskrivelse som kunde förutses innan den nått alla ledamöter. Visst finns det de som talar om religionsfriheten. Det var precis det jag sade i den här talarstolen för bara några minuter sedan. Men det håller inte. Jag är något förvånad över att Anita Johanssons argument just gäller invandrare och den svenska statskyrkan. Det jag åberopade var inte bara en tro att invandrare i vårt land upplever situationen på det sätt jag sade. Detta är grundat på personliga vittnesbörd. Flyktingar och invandrare som har kommit till vårt land har berättat för präster och lekmän inom vår kyrka. De har bl.a. talat om det för biskopen i Karlstads stift, som har kunnat berätta det för oss, för bl.a. en värderad socialdemokratisk ledamot som senare skall uppi talarstolen. Det är så invandrarna upplever situationen. Oavsett vad de har för egen personlig tro känner de en trygghet i att veta att när de går till folkbokföringen så finns den myndigheten i svenska kyrkan. Invandrarna känner trygghet hos kyrkan oavsett personlig tro. Anita Johansson refererade till att man i Karlstads stift tredubblar öppettiderna. Om det inte räcker, låt oss då hålla öppet i den omfattning jag nämnde tidigare, dvs. i minst samma utsträckning som de statliga myndigheter som socialdemokraterna föredrar. Jag vill än en gång erinra om att till de flesta församlingar på landsbygden kommer församlingsborna på alla möjliga tider och mera sällan på de tider då man enligt anslag på dörren håller öppet. Alla blir mottagna. Det är ingen som klagar på servicen i detta avseende.

Fru talman! Regeringens förslag till ny organisation för folkbokföringen har som vi alla vet förorsakat en omfattande debatt runt om i vårt land. Särskilt inom svenska kyrkan har meningsutbytet varit intensivt. Inte minst vid kyrkomötet kom detta till uttryck. Till stor förvåning för många uttalade sig emellertid kyrkomötet inte med större majoritet mot förslaget. Tvärtom visade såväl debatten som omröstningen att meningarna var delade vid kyrkomötet. Trots ett intensivt opinionsarbete lyckades motståndarna till förslaget bara uppnå en knapp majoritet. I själva verket var det en minoritet av det totala antalet kyrkomötesledamöter som motsatte sig reformen, nämligen 122 av 251 ledamöter. Den omständigheten att ett antal ledamöter antingen lade ner sina röster eller var ”frånvarande” trots att vissa av dem faktiskt var närvarande i bänkarna förklarar att resultatet blev sådant. Hur som helst, omröstningen vid kyrkomötet visade att många både kyrkligt och politiskt engagerade hade felbedömt den kyrkliga opinionen. Det var faktiskt fler än vad man trodde som var beredda att medverka till en förändring av folkbokföringsorganisationen. Det är inte alltid som en tystlåten opinion delar de värderingar en röststark grupp ger uttryck för. Jag tycker att det vore nyttigt om den grupp, som är knuten till Svenska kyrkans församlingsoch pastoratsförbund och som har drivit motståndet, i fortsättningen bättre lyssnade till stämningarna inom svenska kyrkan. Omröstningen vid kyrkomötet visade också att den grupp som vid sidan av den särskilt anställda personalen i sin yrkesutövning har att utföra folkbokföringsarbetet, nämligen de prästerliga ledamöterna, med klar majoritet förordade en förändring. Fru talman! Skälen till att nästan halva kyrkomötet ansåg en förändring vara önskvärd var flera. För det första är folkbokföringen primärt en samhällets angelägenhet som kyrkan av historiska skäl haft ansvaret för. Som första land i världen utvecklade Sverige genom kyrkan en folkbokföring. Men den omständigheten att kyrkan länge och i allmänhet väl har skött denna uppgift är inte i sig ett skäl mot en förändring. Givetvis måste riksdagen fatta beslut utifrån vår tids krav och behov, inte utifrån gångna tiders. För det andra är det mindre lämpligt, ansåg den mycket starka minoriteten vid kyrkomötet, att kyrkan utifrån sin uppgift att förkunna evangelium och utöva diakoni skall vara en myndighet. Nog är det ändå egendomligt att å ena sidan stödja och hjälpa människor i krissituationer och å andra sidan vara en myndighet och fatta för människor viktiga beslut. Där går resonemanget inte riktigt ihop. Av och till hör man talas om fall när pastorsämbetena skall ta ställning till var människor skall bo, i fritidsstugor, övernattningslägenheter eller vad det nu kan vara. Det är inte lämpligt att kyrkan skall ha hand om denna uppgift. För det tredje — och här skall jag fatta mig mycket kort — är en effektivisering och rationalisering av folkbokföringen nödvändig. Om detta har ett enhälligt kyrkomöte år 1986 efterlyst besked från statsmakterna. Och det visar sig nödvändigt med ett så snabbt beslut som möjligt. Kyrkans resurser är inte outömliga. Även av det skälet ansåg kyrkomötets minoritet en förändring vara nödvändig. För det fjärde talar religionsfrihetsskäl för en förändring, och för det femte ekonomiska skäl. Fru talman! Det är många känslor som har rörts upp i denna nu halvårslånga debatt. En mängd mer eller mindre hållbara argument har presenterats från olika håll. Bland de mer beklämmande inslagen har varit tidningen Lands dödsannons, där man med ett kors inom en svart ram förkunnar att kyrkobokföringen i svenska kyrkan har avlidit vid en ålder av 301 år, född 1686, avliden 1987. När vi läser dödsannonser brukar vi utgå från att uppgifterna är sanna. Men när tidningen Land använder sig av denna så makabra form av argumentation borde man ändå försöka ge korrekta uppgifter. Det är inte tänkt att kyrkan skall lämna ansvaret för folkbokföringen 1987 utan 1991. Årtalet är alltså felaktigt. Dessutom förkunnar tidningen på ledarplats i sin s.k. dödsannons att kyrkobokföringen i svenska kyrkan har avlidit. Även det är fel. Det är folkbokföringens organisation som enligt utskottets förslag skall förändras. Svenska kyrkan måste även i fortsättningen ha någon form av registrering av sina medlemmar, och det är den frågan som skall lösas under den kommande fyraårsperioden. Det är alltså felaktigt när Land påstår att kyrkobokföringen i svenska kyrkan kommer att upphöra. Pastorsexpeditionerna kommer att finnas kvar, och det är dit människor skall vända sig om de vill använda sig av kyrkans tjänster, t.ex. i samband med dop, vigsel, begravning, själavård m.m. Jag kan förstå varför man missuppfattat detta. I ett brev till riksdagens skatteutskott skriver nämligen Svenska kyrkans församlingsoch pastoratsförbund att alternativet att i samband med dop, vigsel, jordfästning osv. i framtiden uppsöka den fiskala lokala skattemyndigheten för människor i allmänhet torde te sig betydligt mer främmande än den nuvarande ordningen. Det är naturligtvis inte meningen att man i samband med dop, vigsel eller jordfästning skall uppsöka annat organ än den präst eller pastorsexpedition som man vill ha hjälp av. Land påstår också i sin dödsannons att reformen skulle innebära fördyrade kostnader. Utskottsmajoriteten hävdar bestämt att den uppgiften är felaktig. Sammantaget innebär omorganisationen en billigare och effektivare folkoch kyrkobokföring. Vidare sägs det att 1 500 anställda på pastorsexpeditionerna berövas sina jobb. Av de skilda argument som har framförts mot reformen är det egentligen bara sysselsättningsaspekten som jag kan känna någon djupare förståelse för. Jag är för min del, mot bakgrund av den motion jag har väckt, nöjd med utskottets skrivning. Inte heller i det avseendet gör man alltså i den beramade dödsannonsen en riktig beskrivning av verkligheten. Tidningen Lands sätt att argumentera säger någonting om på vilken nivå debatten på sina håll har förts. Det är då inte underligt att starka känslor har rörts upp i bygderna. Till sist, fru talman, vill jag till den då och då uppblossande kyrka-statdebatten slå fast att vad vi i dag har att ta ställning till faktiskt är folkbokföringens framtida organisation och inte relationerna mellan staten och kyrkan. Det har gång på gång hävdats att de som vid kyrkomötet röstade för en förändring av folkbokföringen därigenom också gav uttryck för att de önskar en skilsmässa mellan kyrka och stat. Jag vill slå fast att detta inte är sant. Vad kyrkomötet för två månader sedan hade att ta ställning till, liksom riksdagen i dag, var folkbokföringen och ingenting annat. Hur relationerna mellan kyrkan och staten skall utformas får behandlas i ett annat sammanhang. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Torgny Larsson riktade här en uppmaning till Pastoratsförbundet att bättre lyssna på sina medlemmar. Jag tror den uppmaningen var ganska så onödig. Vi lyssnar på våra medlemmar. I hela den lunta med skrivelser som vi har fått finns också dokumenterat att Pastoratsförbundet har lyssnat till sina medlemmar — praktiskt taget samtliga har haft samma uppfattning som den som Pastoratsförbundet har framfört i skrivelse till skatteutskottet. Jag tycker det finns anledning för Torgny Larsson att läsa de handlingar som har kommit in — då får han kanske en annan uppfattning. Torgny Larsson sade att det inte är fråga om att uppsöka skattemyndigheterna vid dop, vigsel och jordfästning. Ändra de orden till födsel, äktenskapsingående och dödsfall! Är det då inte fråga om att man skall gå till en annan myndighet? Som präst borde man inte vara främmande för detta, tycker jag. Genom sitt ordval försöker Torgny Larsson här ge en annan bild av verkligheten. Torgny Larsson gjorde en mycket märklig analys av röstsiffror. Jag sade i mitt huvudanförande att jag trodde att det avgörande var majoriteten och att det inte var fråga om skillnader i röstetal. Om det inte finns en mycket klar majoritet skall man inte ta notis om resultatet, menade Torgny Larsson. Vill Torgny Larsson förfäkta att vi skall följa den linjen här i riksdagen också? Då kommer det ju att bli kaos i samhället. Jag tycker det argumentet är ganska egendomligt. Så till talet om att det vid kyrkomötet var en aggressiv grupp som intog den ena ståndpunkten och att den andra gruppen var lågmäld. Det finns ett bibliskt uttryck som beskriver en sådan syn på sig själv och på motståndaren — jag skall inte citera det. Men jag blev förvånad över att Torgny Larsson gav en sådan bild av sina kolleger vid kyrkomötet. Jag trodde att allesammans hade en uppfattning och förfäktade den, oberoende av vilken sida de stod på. Den bild Torgny Larsson gav av det är mig ganska skrämmande. Sedan blev jag faktiskt riktig orolig när Torgny Larsson sade att vi i dag bara tar ställning till folkbokföringen — kyrka-stat-frågan får vi ta ställning till sedan. Var det en annan uppfattning än den Anita Johansson gång på gång framfört, nämligen att man står fast vid överenskommelsen när det gäller kyrka och stat? När jag lyssnade till Torgny Larsson fick jag nära nog intrycket att vi här hade en representant för socialdemokraterna som redan var beredd att springa ifrån vad överenskommelsen en gång innebar.

Fru talman! Jag tycker det är något märkligt att höra en ledamot av denna kammare, tillika ledamot av kyrkomötet, som Torgny Larsson ta upp en annons i en tidning, i detta fall tidningen Land, som något slags avgörande argumentering.

Det var fråga om ett par år i slutändan. Var lugn, Torgny Larsson! Svenska folket kommer alldeles säkert att märka när folkbokföringen går över till skattemyndigheterna. Det felet kommer att korrigera sig självt. Att man sedan gjort det lilla felet att skriva kyrkobokföring i stället för folkbokföring borde också kunna förlåtas, särskilt av en prästman som Torgny Larsson. Nej, låt oss i stället se annonsen i tidningen Land som ett uttryck för det ytterst starka engagemang som redaktionen känner. Man pläderar för landsbygden och dess fortbestånd. Det här förslaget är ett dråpslag mot vissa delar av vår landsbygd. Små församlingar kommer fortsättningsvis sannolikt inte att kunna existera när man rycker undan den förutsättning som folkbokföringen har utgjort ekonomiskt — man är tvingad att ha kvar kyrkobokföringen, som det helt riktigt har konstaterats. Det finns anledning att komma med en bättre argumentering om det skall bli en seriös debatt i det här ärendet. De seriösa skälen för att bibehålla folkbokföringen i kyrkan kvarstår. Sedan vill jag bara, fru talman, instämma i Stig Josefsons uttalande om Torgny Larssons underliga sätt att se på majoriteter. Vad är demokrati, om det inte är fråga om att antalet röster avgör? En röst mer än hälften är en majoritet, och det respekterar vi. Det är på den grunden som besluten bl.a. i Sveriges riksdag fattas.
Fru talman! Efter vad Stig Josefson och Göthe Knutson redan anfört nöjer jag mig med att säga att det är märkligt att Torgny Larsson så länge uppehöll sig vid kyrkomötets ställningstagande till folkbokföringen. Hade regeringen fått sin vilja igenom hade ärendet nämligen avgjorts här i riksdagen redan i våras, tre månader innan kyrkomötet samlades.

Fru talman! En av skillnaderna mellan kyrkomötet och riksdagen är att kyrkomötet representerar ett av många trossamfund, även om det självfallet är det i särklass största. Riksdagen har att representera alla Sveriges medborgare. Vad jag i min ”analys” försökte påvisa var att majoriteten vid kyrkomötet var mycket knapp. 122 ledamöter ville inte vara med om någon förändring, 106 var beredda att gå med på en förändring, medan 10 avstod från att rösta. Det återstående antalet ledamöter var 13 av de sammanlagt 251 ledamöterna. Det visar hur splittrat kyrkomötet i själva verket var i denna fråga. Det tycker jag inte är så konstigt. Stig Josefson var litet orolig över att jag skulle ha en annan uppfattning än Anita Johansson i kyrka-stat-frågan. Jag kan försäkra honom att Anita Johansson och jag inte har några som helst skilda uppfattningar i den frågan. Jag kan inte förstå Göthe Knutsons påstående att denna förändring skulle innebära ett dråpslag mot de små församlingarna. Den här reformen innebär inte att kyrkan blir av med sin beskattningsrätt, utan man kommer även i fortsättningen att ha kvar den rätten. Kyrkan fråntas således inte några inkomster. Så några ord om serviceaspekten. I Värmland finns ca 70 pastorsexpeditioner. Av dessa är 28 öppna bara en dag i veckan och 18 två dagar i veckan. Långt över hälften av dessa expeditioner är alltså öppna bara en eller två dagar i veckan. Pastorsexpeditionerna i Värmland är öppna i genomsnitt fem timmar i veckan, lokala skattemyndigheten 30 timmar och försäkringskassan 32,5 timmar. Det tycker jag visar på vilken nivå servicen ligger i dag.

Fru talman! Torgny Larsson säger att kyrkan inte blir av med sin beskattningsrätt. Tror inte Torgny Larsson och andra att det kommer att bli en avsevärd revidering av den kyrkliga beskattningsrätten när nu folkbokföringsuppgiften fråntas kyrkan? Det finns en oro för det som sannerligen inte är stillad. Folkbokföringsuppgiften är mycket central för kyrkan — och i bygdens liv. Torgny Larsson talar om pastorsexpeditionernas öppethållandetider. Jag erinrar mig att jag själv har påtalat att det på anslagstavlorna inte anges så många timmars öppethållande. På sina håll rör det sig bara om en dag i veckan. Men utgå från att prästen och andra på pastorsexpeditionen finns tillgängliga ca 10-12 timmar om dagen sju dagar i veckan, och vi kan tala om ett reellt öppethållande på uppemot 100 timmar i veckan. Jämför det med de 30 timmarnas öppethållande på lokala skattemyndigheten. Jag kan inte undgå att förvånas över hur Torgny Larsson kan se 122 röster mot 106 röster som ett svagt underlag för ett ställningstagande. Det är sällan som Sveriges riksdag fattar beslut med sådan majoritet i frågor med skiljaktiga uppfattningar mellan blocken. Det här är procentuellt en utomordentligt klar majoritet jämfört med vad vi är vana vid i riksdagen.

Fru talman! Det är ett mycket märkligt uttalande att en skillnad på 16 röster på kyrkomötet skall nonchaleras. I detta vårt demokratiska samhälle är det för mig helt främmande att på det sättet inte respektera ett röstutslag och påstå att det är en liten skillnad. Är det meningen att vi skall göra på samma sätt också här i riksdagen? Jag har inte hört Torgny Larsson säga ett enda ord om det beslut på kyrkomötet förra året som gällde om ”Fädernas kyrka” skulle vara med i psalmboken eller ej. Skillnaden i antalet röster mellan ja och nej var mindre än skillnaden i den här frågan. Då var det fråga om att majoritetens utslag gällde, och så bör det vara även i fortsättningen. Torgny Larsson säger vidare att det inte är någon skillnad i uppfattning mellan honom och Anita Johansson i kyrka—stat-frågan. Här i riksdagen uttalar ni klart skilda uppfattningar. Anita Johansson har gång på gång sagt att organisationen för folkbokföring inte rör kyrka—stat-frågan. Torgny Larsson däremot säger att kyrka—stat-frågan skall avgöras vid ett annat tillfälle. Litar inte Torgny Larsson på Anita Johansson, eller har han verkligen samma uppfattning som hon? Det vore intressant att få veta. Det förvånar mig verkligen att Torgny Larsson på nytt tar upp frågan om pastorsexpeditionernas öppethållandetider. Han måste ändå veta att det är en sanning med mycket stor modifikation när det på pastorsexpeditionernas anslagstavlor anges en timmes öppethållande om dagen. Denna enda timmmes öppethållande gäller för det första bara för expeditioner i små församlingar. Pastoratet har dessutom en egen expedition. För det andra är det ändå inte fråga om bara en timmes öppethållande. I regel fungerar det som i min församling under många år, nämligen att det först står angivet vilka tider det är öppet på pastorsexpeditionen och därunder följande text: ”samt Övriga tider när prästen är hemma”. Så är det nog även i dag på de allra flesta pastorsexpeditioner. De är dels öppna på en fastställd tid, dels på övriga tider då prästen är hemma. Så har det fungerat i de allra flesta fall, i varje fall på svensk landsbygd.

Fru talman! Det blir roligare och roligare, tycker jag. Stig Josefson gör ett halsbrytande försök att jämföra kyrkomötets ställningstagande med dess ställningstagande beträffande ”Fädernas kyrka”. Kära Stig Josefson! Det är stor skillnad på dessa två ställningstaganden. Det är kyrkomötet som har att fatta beslut om vilka psalmer som skall finnas i psalmboken. Efter fyrpartiöverenskommelsen för några år sedan beslöt riksdagen att kyrkomötet skall fatta sådana beslut. I den fråga som vii dag diskuterar är det riksdagen som fattar beslut. Jag har försökt påvisa — och det har mött protester från flera håll — att kyrkomötet var splittrat och att en knapp majoritet var mot det framlagda förslaget. När den här frågan skall avgöras måste man väga in inte bara vad kyrkan anser utan också vad övriga trossamfund, invandrarorganisationer och andra tycker. Sedan vill jag vädja till Stig Josefson att han skall tro mig på mitt ord, när jag säger att i kyrka-stat-frågan har jag ingen annan uppfattning än Anita Johansson. Varje år väcks det motioner i riksdagen i den frågan. Även vid detta riksmöte — inom ett par veckor, tror jag — kommer det att behandlas en motion i kyrka-stat-frågan. Det är väl inte konstigt att man måste ta ställning, och det parti som jag tillhör har, vilket Stig Josefson säkert känner till, beslutat att nu säga nej till folkpartimotionen. Tyvärr är min tid alldeles för kort, märker jag, men jag vill säga till Göthe Knutson och för all del i viss utsträckning också till Stig Josefson att det är en mycket idyllisk bild ni målar av präster som är tillgängliga 100 timmar i veckan för att skriva ut personbevis. Det är inte okänt att många präster skiljer sig och drabbas av olika slags familjeproblem. De känner förväntningarna alldeles för stora. Jag tycker faktiskt inte att man skall förvänta sig att människor skall vara tillgängliga 100 timmar i veckan. Även den gruppen av människor har behov av att någon gång få känna sig lediga.

Fru talman! ”Och det hände sig vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen, och den hölls, när Kvirinius var landshövding över Syrien. Då färdades alla var och en till sin stad, för att låta skattskriva sig.” Så kan man läsa i Bibelns Evangelium enligt Lukas, kapitel 2. De flesta av oss har lyssnat till de orden åtskilliga gånger vid tidiga juldagsmorgnar. Vi har blandat evangeliets ord med psalmerna Var hälsad, sköna morgonstund, Stilla natt och En jungfru födde ett barn i dag. En sådan julottemorgon är det lätt att tycka, att skattskrivning är något gudligt. Så har det också nästan varit i Sverige i flera hundra år. Tack vare svenska kyrkans präster har våra förfäder — och vi — blivit noterade i sinnevärldens register. För det mesta har prästerna skött den registreringen utmärkt. Den skattskrivning som presenteras i julevangeliet är egentligen inte något särskilt gudligt. Ytterst få bland judarna uppskattade romarnas ockupation av Israel. Därför fick kejsarens folk sköta skattskrivningen själva, och de judar som ställde upp i kejsarens tjänst var inte särskilt väl sedda av sina egna. Som de flesta av er vet, var det där med skatten ett stort problem bland judarna. Ni känner säkert också igen berättelsen i Matteus evangelium där några ur fariséernas parti försökte få Jesus att säga något negativt om skatten, så att fariséerna sedan skulle kunna skvallra för kejsarens folk om att Jesus försökte få folket att göra uppror mot kejsaren. När Jesus konstaterade att kejsarens porträtt fanns på myntet, svarade han så här smart: ”Ge då kejsaren vad kejsaren tillhör, och Gud vad Gud tillhör.” Fru talman! När regeringen nu enligt proposition 1986/87:158 vill föra över själva huvudmannaskapet för folkbokföringen från svenska kyrkan till någon stalig myndighet är det att ”ge kejsaren vad kejsaren tillhör”. Det är alltså en biblisk handling ... Det finns ingen anledning för svenska kyrkan att försvara folkbokföringen som någon del i kyrkans uppgift att vara kyrka. I motion 1986/87:Sk169 har jag uttryckt sympati för att staten har huvudansvaret för själva myndighetsutövningen när det gäller folkbokföringen. Det kan inte vara en kyrklig angelägenhet att ge underlag för skatteindrivningen genom att hålla reda på var folk bor. Därför bör svenska kyrkan befrias från att vara folkbokföringsmyndighet. Fru talman! Visst är de handskrivna kyrkböckerna charmiga. När man får bläddra i flera hundra år gamla böcker och läsa om födelse, flyttning, husförhör och död känner man lätt ödmjukhet inför sin egen korta tid i historien. Så kan man knappast känna det, när man sitter vid en dataskärm och söker bland personuppgifterna ... Det vore dock slöseri med tid och arbetskraft att fortsätta med handhanteringen av folkbokföringen. Vad som än skall hända med folkbokföringen, måste vi ta hjälp av datorer för att sköta den. Om vi vill ha en snabbt uppdaterad folkbokföring, måste vi organisera den med terminaler på ett ganska stort antal platser. Därför är det glädjande, att skatteutskottets majoritet ser positivt på att lokala skattemyndigheterna genom ett utvidgat samarbete med andra skall kunna ”förbättra servicen till allmänheten och olika myndigheter och — — —- uppnå en snabb, tillförlitlig och förenklad hantering” av folkbokföringen. Skatteutskottet anser också att försäkringskassorna bör kunna bli s.k. terminalhållare i folkbokföringshanteringen. Man kan säga, att försäkringskassorna kan bli en sorts entreprenörer i det här arbetet. I och med detta betänkande har skatteutskottet alltså föreslagit riksdagen att ge regeringen till känna att också annan än lokal skattemyndighet skall kunna medverka med service i folkbokföringen. Jag tror faktiskt att skatteutskottets majoritet har menat att svenska kyrkans pastorsexpeditioner skall kunna ställa upp med viss service i folkbokföringssammanhang även i fortsättningen. I betänkandet kan man nämligen läsa om att ”andra myndigheter” skall kunna hjälpa till. Menar man också svenska kyrkan i det här sammanhanget, bör man skriva det i klartext i beslutet. Det är också det, som mitt förslag går ut på. Både regeringens proposition och skatteutskottets betänkande deklarerar, att folkbokföringens organisation inte är klar i och med riksdagens beslut i dag. Det här beslutet är bara början. I skatteutskottets betänkande står det tex: ”Riksdagen föreslås nu ta ställning till dessa principiella riktlinjer för den löpande folkbokföringens administration. En kommitté avses bli tillkallad för att lämna förslag till hur den nya organisationen närmare bör utformas.” Det skulle säkerligen vara en välkommen poäng i det här riksdagsbeslutet om regeringen fick den friheten att söka efter den för varje region bästa lösningen. Då kan också den väl beprövade pastorsexpeditionsinstitutionen finnas med som en möjlighet i sammanhanget. När regeringen tillsätter kommittén, som skall arbeta fram förslaget om folkbokföringen, bör den kommittén inte vara alltför bunden. När kommittén skall studera hur folkbokföringen skall organiseras över hela landet, kommer den att finna att det på ganska många orter är mycket enkelt att placera folkbokföringsenheterna direkt hos lokala skattemyndigheten. På väldigt många orter är säkert försäkringskassans kontor en bättre lösning — och då kommer kommittén säkert att föreslå det. Jag är övertygad om, att folkbokföringskommittén också kommer att finna, att det t.ex. i vissa glesbygdsområden verkar mindre lämpligt med både lokal skattemyndighet och försäkringskassa. Man kanske i stället kommer att tycka, att några pastorsexpeditioner vore de bäst placerade terminalhållarna för folkbokföringen. Skatteutskottets majoritet har också förutsett att det kan bli litet problem av det här slaget. Så här står det bl.a.: ”Utskottet utgår från att den kommande folkbokföringsorganisationen kan utformas på det sätt som utskottet här har skisserat. Om det under det kommande utredningsarbetet skulle visa sig svårt att uppfylla denna förutsättning i praktiken kan frågorna givetvis tas upp på nytt i samband med kommande ställningstaganden till organisationsutredningens förslag.” Nog skulle det vara bra, om regeringen redan nu fick riksdagens förtroende att räkna in svenska kyrkans pastorsexpeditioner i den grupp som liksom försäkringskassorna skulle vara tänkbara samarbetspartner i folkbokföringen. I anslutning till min motion 1986/87:Sk169 föreslår jag nu kammarens ledamöter att ge regeringen möjlighet att också förhandla med svenska kyrkan, om det skulle visa sig att det på någon eller några platser vore bättre — t.ex. ur servicesynpunkt — om svenska kyrkans pastorsexpedition var terminalhållare i stället för lokala skattemyndigheten eller försäkringskassan. Tekniskt sett är det lika enkelt att placera en terminal på en pastorsexpedition som på vilken annan plats som helst. Man behöver inte heller vara orolig för att kompetensen skall vara sämre på de pastorsexpeditioner som kan komma i fråga i det här sammanhanget. Det kommer för resten säkert att bli så, att varenda pastorexpedition i Sverige kommer att ha terminaler för sitt medlemsregister. Ni kan räkna med att det allra mesta av det registrets innehåll kommer att hämtas just från folkbokföringsregistret. Fru talman! Mitt yrkande i det här ärendet har nu delats ut i kammaren. Allra helst önskar jag att riksdagen tar ställning till mitt tilläggsyrkande först om skatteutskottets hemställan i betänkande 1987/88:2 i tillämpliga delar vinner riksdagens gillande. Den praxis, som har utvecklats angående beslutsordningen i kammaren, tillåter enligt uppgift inte att man gör så. Jag vill inte heller fresta kammarens tålamod med att här begära tillstånd att få framställa yrkandet som ett separat tilläggsyrkande. Jag anser att detta kompromissförslag är vår sista chans att i den här beslutsprocessen hålla kvar pastorsexpeditionerna som tänkbara entreprenörer för folkbokföringen. Fru talman! Med den här förutsättningen yrkar jag nu under punkt 1, att riksdagen med bifall till utskottsmajoritetens förslag i övrigt uttalar sig för att även svenska kyrkans pastorsexpeditioner skall kunna medverka med service i folkbokföringen.

Fru talman! Den fråga vi nu diskuterar och skall besluta i har en djupare innebörd än vanliga administrativa förändringar i samhället. Kyrkobokföringen eller folkbokföringen har starka rötter i det svenska folkdjupet. Det finns mycket av kulturhistoria i våra kyrkoböcker, och det är verkligen anledning att understryka att det är tillgångar som inte i framtiden får bli mindre intressanta än tidigare. Den organisation som vi har har i sig själv fungerat utomordentligt bra, och det verifierar utskottet i flera skrivningar. Utredningar och överväganden har också tidigare skett utan att det har lett till förändringar. Det var därför mycket förvånande när regeringen annonserade och så småningom också lade fram en proposition om att överflytta folkbokföringen från kyrkan till lokal skattemyndighet. Det skedde utan någon remiss av statskontorets förslag om att vidareutveckla den nuvarande ordningen. Många har ställt frågan: Ingick denna reform i en större överenskommelse med annat parti? Vissa uttalanden finns, men det vore bra att få ett besked i denna kammare om huruvida så var fallet. I konstitutionella och kyrkliga frågor har det utbildats en tradition av olika regeringar att söka en bred majoritet, som enar i stället för att söndra och som garanterar kontinuitet även vid majoritetsskiften. När det gäller kyrkliga frågor har man också eftersträvat en bred kyrklig enighet. Så skedde senast vid den stora reformen 1982, då det gjordes en betydande förändring, som innebar att svenska kyrkan fick en länge önskad frihet och bestämmanderätt över sina inre angelägenheter, såsom lära, kyrkans böcker, sakrament, kollekter, mission och diakoni. Nu nonchalerar regeringen och utskottets majoritet detta under dimridån att folkbokföringen inte är en kyrklig angelägenhet. Låt mig bara förklara att det när det gäller bedömningsunderlaget och eftersträvandet av enighet förvånar mig att Torgny Larsson här kan säga att det visserligen finns en majoritet i kyrkomötet men att den är så liten att man inte kan ta hänsyn till den när denna kammare skall besluta i frågan. Detta var ju innebörden. Min utgångspunkt är traditionen att de politiska partierna i frågor som berör svenska kyrkan skall eftersträva en bred enighet både i riksdagen och inom kyrkan, men detta Torgny Larssons uttalande rimmar väldigt dåligt med denna tradition. Uppriktigt sagt tycker jag att i den position som Torgny Larsson har borde han vara den förste att försöka främja samförstånd och enighet i stället för att, som han gör, nonchalera t.o.m. kyrkomötets majoritet. Det var inte särskilt övertygande att höra hans resonemang i det avseendet. Folkbokföringen är ett av de många ben som svenska kyrkans arbete vilar på. Jag skall citera vad en kontraktsprost i en stor församling i Dalarna uttryckte i en tidningsartikel alldeles nyligen. Han framhöll: ”Just nu håller man på att åstadkomma en utveckling av folkbokföringen som innebär sämre service för medborgarna, en avsevärd fördyring och samtidigt en försämring av kyrkans arbetsmöjligheter. Jag vill ha en kyrka som arbetar mitt i samhället med människors bästa för ögonen. Den synen hotas just nu. Personalen i kyrkan, mestadels kvinnor i glesbygd är dessutom mycket oroade och besvikna över regeringens förslag. Propositionen avfärdar många problem allt för lättvindigt. Det gäller t ex arkivfrågor, säkerhetsfrågor, serviceaspekter, kostnader och konsekvenser för kyrka och samhälle. Man borde inte överge världens bästa och äldsta och mest effektiva system utan mycket starka skäl. Gör man det så är det inte bara klåfingrighet mot kyrkan utan också mot samhället och människorna.” Jag kan inte uttrycka mig bättre än denne kontraktsprost har gjort, och jag använder därför hans ord i detta anförande. Och nog vet denne kontraktsprost och många andra bättre än byråkraterna i finansdepartementet hur det här systemet har verkat och vilken betydelse det har i den kyrkliga verksamheten och i hela samhället. För mig är det synnerligen underligt att man kan gå ut i kampanjen Landsbygd 90, eller En levande landsbygd som den också kallas, och samtidigt genomdriva den stora utarmning av många bygder i detta land när det gäller sysselsättning och service som den här reformen innebär. Det skorrar väldigt illa och betyder enligt min mening att de som genomför den och ändå ställer upp bakom Landsbygd 90 talar med dubbla tungor. Jag skall inte fortsätta med några ytterligare analyser av innehållet i propositionen och utskottets majoritetsförslag, utan kan instämma i vad Stig Josefson utförligt har redovisat. Rent konstitutionellt är det ett otyg att att komma med luddiga principförslag med ändringar utan att det finns en heltäckande beskrivning i propositionen av hur dess förslag skall omsättas i praktisk tillämpning. Detta är särskilt beklagligt när det rör många människor, som känner osäkerhet och oro för sitt arbete och sin utkomst. Det är angeläget att vi verkligen har en heltäckande bakomredovisning när man genomför en så stor förändring, och det är inget tvivel om att det saknas i detta sammanhang. Vi som representerar Dalarna i riksdagen har fått brev från personalen på 26 pastorsexpeditioner som samfällt uttalar sin oro och besvikelse. Jag tycker att deras brev förtjänar att komma med i diskussionen, och jag tror att det måste kännas underligt icke minst för dem som kommer hem till Dalarna, om de sviker de propåer som dessa många redovisar i sitt brev. Jag skall citera det: ”Vi som i dag arbetar på pastorsexpeditionerna är mycket oroade över och besvikna på regeringens förslag om folkbokföringen. — —— Vi menar att regeringsförslaget uttrycker en bristande förståelse för det arbete vi idag utför och den kompetens och erfarenhet vi innehar. Vi anser också att propositionen alltför lättvindigt avfärdar alla tänkbara problem i samband med överförandet. Detta gäller för övrigt alla tänkbara farhågor och invändningar som framkommit, t ex arkivfrågor, säkerhetsfrågor, personalfrågor, serviceaspekter, kostnader osv. Regeringens förslag ter sig således för oss såsom mer grundat på en politisk vilja än på väl genomtänkta sakliga argument, angående hur folkbokföringen bäst bedrivs. Vi anser att den bästa lösningen ligger i en förbättrad och utvecklad folkbokföring inom ramen för den kyrkokommunala verksamheten och vi skulle också vara beredda att medverka i en sådan utveckling om regeringens proposition förkastas. Vårt yrke är i dag ett typiskt kvinnoyrke. En konsekvens av en överflyttning av folkbokföringen till de lokala skattemyndigheterna blir att sysselsättningen för kvinnor i glesbygd försämras. Dessa konsekvenser har inte utretts i propositionen. Tanken är i stället att en sk organisationskommitté skall göra detta före 1991. Vi känner oss mycket otrygga över denna hantering och att några garantier för vår anställningstrygghet och våra anställningsförmåner inte har lämnats i propositionen. I olika sammanhang har även alternativet med ett överförande av folkbokföringen till försäkringskassan dykt upp. Vi vill för vår del tala om att en sådan lösning är för oss lika dålig som den nu föreslagna.” Det sista kan det finnas särskild anledning att kommentera. Om regeringens proposition, som jag tidigare sade, var en ofullbordad produkt när det gäller den praktiska tillämpningen, har om möjligt ännu större oklarhet uppkommit genom utskottsmajoritetens skrivning där det talas om en inriktning mot någon sorts samverkan mellan försäkringskassorna och de lokala skattemyndigheterna. Debatten i dag har ju inte heller gett någon större klarhet i den frågan. Därutöver har Carl-Johan Wilson tillfört denna oklarhet ytterligare en dimension genom sitt särskilda yrkande, som delats ut i kammaren. Nej, det enda riktiga är att avslå föreliggande förslag att förändra huvudmannaskapet för folkbokföringen. I den debatt som förekommit i och med att man velat beröva kyrkan huvudmannaskapet för folkbokföringen har en del krafter vädrat morgonluft när det gäller ändring av nuvarande relationer mellan svenska kyrkan och staten, dvs. ett skiljande av kyrkan från staten. Det är klart att det uppstår en viss chans för högkyrkliga krafter som vill verka för en elitkyrka. Min enkla fråga i detta sammanhang är: Hur kommer det att gå med kvinnans rätt till prästämbetet, om denna förändring ger dessa krafter större inflytande i en friare svensk kyrka? Man kanske inte skall dra alltför stora växlar av detta i nuläget, men jag blev något förvånad över redovisningen i massmedia — jag betonar att jag tagit del av redovisningen i massmedia, så att det inte skall uppstå några missförstånd — av förslaget på moderaternas stämma helt nyligen. Det är väl inget tvivel om att alla sådana här förslag ökar oron och otryggheten, och det ställs många frågor bland de vanliga medlemmarna inte bara i svenska kyrkan utan även i samhället totalt, dvs. också inom de andra kyrkliga samfunden. Jag vill bara slå fast att alla kan lita på att centern vill slå vakt om och vidareutveckla en levande, öppen folkkyrka, tillgänglig för alla människor i alla delar av landet. Närheten till kyrkans gudstjänster, ungdomsverksamhet, musikutövning m.m. är tillgångar i ett samhälle som vill ha med humanistiska och kristna värderingar när vi bygger vidare för framtiden. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservation 1 i föreliggande betänkande.

Karl Boo antyder att det skulle finnas en överenskommelse mellan socialdemokraterna och ett annat parti om den proposition som vi i dag behandlar. Mina frågor till Karl Boo är: Vilket parti skulle det vara fråga om? Vilken överenskommelse handlar det om? När skulle den överenskommelsen ha träffats? Jag skulle vilja ha svar på de frågorna.

28 oktober 1987 Fru talman! Karl Boo säger att jag anser att vi inte skall ta hänsyn till An oi tr I kyrkomötet. Jag harinte sagtså. Vad jag försökt säga är att man skall väga in både kyrkomötets och övriga trossamfunds liksom andra olika parters synpunkter. Det är i det sammanhanget jag försökt påvisa att svenska kyrkans kyrkomöte visade på en splittring inom svenska kyrkan. Däremot har jag inte hört någon i dag säga att ett enhälligt kyrkomöte 1986 begärde besked från statsmakterna hur denna fråga skulle lösas. Det är värt att notera att ett enhälligt kyrkomöte gjorde det. Jag är självfallet intresserad av att främja samförstånd. Men jag tycker ändå att det är rimligt att regering och riksdag försöker lyssna till kyrkomötet då dess beslut är alldeles enhälligt. Kyrkomötet har begärt ett besked, och det har nu kommit. Jag vill också, liksom Karl Boo, ha kyrkan mitt i samhället. Min erfarenhet är inte att prästerna — jag har ägnat mig åt prästyrket i 16 år — når kontakt med människorna enbart på pastorsexpeditionen. Jag är övertygad om att de får denna kontakt även på andra sätt. Vad gäller frågan om personalens oro kan jag inte låta bli att tycka att man på sina håll i samhället — jag avser inte Karl Boo — blåser under denna oro. Alla förändringar skapar naturligtvis oro — jag är medveten om det. Men jag tycker att man ändå gått så långt som det rimligtvis är möjligt för att ta hänsyn till personalens berättigade krav och önskemål. Det är typiskt när Karl Boo målar upp en hotbild, som jag inte tror stämmer överens med verkligheten. Han antyder t.o.m. att kvinnans rätt till prästämbetet är hotad. Jag tror inte att den högkyrkliga gruppen inom svenska kyrkan är så stark att den kommer att kunna skapa en förändring i det avseendet. Nu har t.o.m. det sista fästet i landet fallit; i min egen hemstad har — och det noterar jag med tillfredsställelse och glädje — en kvinna blivit vald till kyrkoherde. De kvinnliga prästerna har kommit för att stanna.
Fru talman! Det var jag som ställde frågan och begärde svar. Eftersom Britta Bjelle ställde en fråga tillbaka till mig uppfattade jag det som att hon kände sig träffad på sitt partis vägnar — och det är kanske riktigt. Min fråga till Britta Bjelle kan då vara: Har inte någon annan överenskommelse mellan regeringen och folkpartiet diskuterats? Torgny Larsson bortsåg i sin första redovisning från vad jag verkligen underströk, nämligen traditionen att eftersträva en bred majoritet både i riksdagen och framför allt inom kyrkan när man gör förändringar som är av stor betydelse för samhället, medborgarna och svenska kyrkan som kyrka. Torgny Larssons sätt att se på kyrkomötets beslut i frågan är oroande. Han nonchalerar helt enkelt en majoritet och säger att vi väger in den men mera betyder den inte i sammanhanget. Jag har gjort det lätt för mig, men har ändå försökt att ge debattinslaget en verklighetsförankring, när jag så utförligt har citerat ett uttalande från en kontraktsprost i mitt stift och vad personalen på 26 pastorsexpeditioner i brev har skrivit till oss ledamöter på Dalabänken. Jag har breven här om någon vill se dem. Jag tycker att det är på detta sätt som vi folkvalda skall föra debatten här i kammaren. och ta med vad folket ute i landet säger.
Fru talman! Jag har här ett urklipp från en tidning av en artikel undertecknad av Marianne Andersson, riksdagsledamot för centerpartiet. I artikeln finns en insinuation som går ut på att folkpartiet i samband med försvarsuppgörelsen skulle ha gjort upp om folkbokföringen. Det är en insinuation som inte bara är oförskämd utan dessutom är helt oriktig. Denna insinuation hör hemma i fablernas värld — och där skall den också stanna.
Fru talman! Jag skall inte göra något för att svara på vad en annan ledamot har skrivit eller inte. Vi får väl se vad efterforskningar ger om vad som har förevarit i denna fråga. Fru talman! Till Torgny Larsson måste jag tillägga att jag kanske manade fram en hotbild i frågan om hur det kommer att gå för kvinnorna att föröka sig — om man får använda det uttrycket — eller åtminstone bli flera i det svenska prästämbetet, om det blir en annan typ av kyrklig organisation. Det är de högkyrkliga prästerna som ofta är högljudda med sina tankar på en elitkyrka och större makt. Detta är en mycket allvarlig fråga som många vanliga svenska medborgare ställer.

Fru talman! Jag har tänkt att beröra två frågor som redan tagits upp av flera talare, men som säkert måste understrykas mer än en gång under denna debatt, speciellt mot bakgrund av den ibland något vildvuxna debatt som kunnat noteras i olika tidningar runt om i landet, särskilt under de senaste veckorna. Den ena frågan gäller personalen och dess möjligheter att beredas nya arbeten. Jag vill påstå att personalen inte behöver vara orolig inför framtiden, tvärtom borde i stället flera se möjligheten att få litet mer arbetstid än vad många församlingar erbjuder. I dag är det 2 100 kyrkokommunalt anställda som har folkbokföringen som sin huvudsakliga arbetsuppgift. Drygt 70 20 av de anställda har i dag deltid, och hela 50 96 har en arbetstid som understiger 25 timmar per vecka. I den nya organisationen kommer det att behövas ca 1 200 årsarbetskrafter. När man granskar den nuvarande personalens åldersstruktur kan man räkna med att ca 300 av de 2 100 kommer att uppnå pensionsåldern innan vi har övergått till den nya organisationen. Detta kan faktiskt innebära att kyrkan inte kommer att klara sin egen medlemsregistrering utan att nyanställa personal. Man kan räkna med att många av dem som i dag arbetar med folkbokföringsfrågorna kommer att söka sig över till den nya organisationen, inte minst för att på så sätt få ökad arbetstid, bättre personalutveckling, större befordringsmöjligheter osv. Dessutom tycker jag att vissa opinionsbildare varit direkt oärliga och vilseledande mot personalen. Det är viktigt att klargöra att kyrkan även fortsättningsvis kommer att behöva personal för att sköta sitt eget medlemsregister, handha kyrkoarkiven och övrigt församlingsarbete. Några större bekymmer torde inte kyrkan ha att klara av den anställningstrygghet som vi begär av alla arbetsgivare —om nu inte moderaterna efter sin nyligen avslutade partistämma visar sig beredda att även kräva sänkt kyrkoskatt! Den andra frågan gäller servicefrågorna. När propositionen presenterades för drygt sex månader sedan framkom viss berättigad kritik mot förslaget. I något eller några av de till ytan mycket stora Norrlandslänen finns ibland flera lokala skattemyndigheter, ibland bara en, vilket av många uppfattas som en försämring även om de flesta kontakter sker via telefon. Utskottsmajoriteten har tagit fasta på denna kritik. Därför innehåller dagens utskottsbetänkande ett förslag — och tillkännagivande till regeringen — att även försäkringskassorna skall integreras och ges en aktiv roll i folkbokföringsarbetet. Detta förslag kommer att ge medborgarna en mycket vitt förgrenad service. Totalt sett måste man rent objektivt kunna erkänna att vi kommer att få en utökad service, även i Norrlandslänen, och en del övriga län som framfört kritik måste nog erkänna detta. Service är inte bara närhet, det är också i minst lika stor utsträckning en fråga om tillgänglighet. Enligt de uppgifter som jag har tagit del av kommer man i vissa av dessa Norrlandslän att få en utökad tillgänglighet genom utskottsmajoritetens förslag, och det kan väl knappast anses som en försämring. Fru talman! Jag vill yrka bifall till skatteutskottets hemställan och avslag på reservationerna. Jag vill något kommentera Carl-Johan Wilsons yrkande. Utskottet har i betänkandet påtalat det olämpliga med någon form av entreprenadsystem. Utskottet är enigt om detta. Det skulle inte vara ett förslag som förbättrade folkbokföringen. Men jag förutsätter ändå att den kommande organisationskommittén kommer att ha möjlighet att titta på detta förslag, liksom på allt annat, utan att vi för den skull fattar några beslut i kammaren i dag.

Fru talman! Jag instämmer fullständigt i det som står i propositionen och utskottsbetänkandet om att motiven till de förändringar som nu föreslås när det gäller organisationen av folkbokföringen framför allt är av verksamhetsmässig art. Det finns emellertid också andra aspekter på folkbokföringen. Jag vill belysa några av dessa aspekter och avstår från att ge några repliker på de mera verksamhetsmässiga frågorna. Först ett ord om religionsfriheten. Under andra hälften av 1800-talet och långt in på 1900-talet var det mycket svårt att få någon förståelse, också bland svenskar, för vad religionsfrihet innebar. Vi— mina förfäder — fick då hjälp av humanister, socialister och liberaler, högkyrkliga och lågkyrkliga från bl.a. England som tryckte på svenska myndigheter och ansåg att det var skandalöst med den brist på religionsfrihet vi då hade. Religionsfriheten har förbättrats. I dag står vi inför ett beslut som ytterligare kan förfina den. Nu säger Göthe Knutson att det är struntprat att det här skulle vara en religionsfrihetsfråga. Jag tycker att det är ett mycket oförskämt uttalande. Det diskriminerar vad ledare för samtliga invandrares trossamfund har sagt. För dem är det inte struntprat. Jag tror att det är lika angeläget att vi hjälper dem i dag som det var att vi fick hjälp en gång för 150 år sedan. Jag tycker att man skall låta dem som själva upplever sig inte ha religionsfrihet bli trodda. Man måste se till hur de tolkar religionsfrihetsprincipen för egen del och hur de har det i sin vardag. Vi bör då hjälpa till, om vi finner att deras skäl är bärkraftiga. Det har frikyrkosamfunden och invandrarnas trossamfund genom sina valda ledare sagt, och då bör de bli trodda på sitt ord. Jag kommer då över till den andra frågan jag vill belysa. Jag anser nämligen också att det vi debatterar i dag delvis är en invandrarfråga. Religionssociologiska institutets skriftserie Religion och samhälle nr 16 publicerades helt nyligen. Där ger professor Göran Gustafsson i Lund en redogörelse för invandrarnas medlemskap i svenska kyrkan. Han skriver: ”De judiska församlingarna har som krav att den som vill bli medlem i en judisk församling inte tillhör en kristen kyrka. Man begär därför att den sökande ska visa intyg från pastorsämbetet som bekräftar att man inte är medlem i Svenska kyrkan. Varje år blir många människor först då — till sin förvåning och ofta förbittring — medvetna om att de är bokförda som medlemmar i Svenska kyrkan och nu måste söka utträde!

När man undersökte detta närmare fann man att ett femtiotal muslimer bara i den föreningen fått ett sådant röstkort och alltså måste vara bokförda som medlemmar i svenska kyrkan. Dessutom trodde några att de måste utnyttja röstkortet de fått och gick och röstade i kyrkovalet. Jag tycker att detta också hör till bilden när det gäller folkbokföringen. Man bör inte blanda samman kyrkobokföring och den bokföring som samhället behöver. Carl-Johan Wilsons förslag om att ge kyrkan vissa möjligheter att ta del av dessa uppgifter hjälper ju inte vare sig det gäller religionsfriheten eller invandrarfrågorna. Visserligen finns det en del kommuner som inte vill ha några invandrare, och då kunde det ju kanske bli aktuellt där. Den tredje punkten gäller ekumeniken. Jag har hört Stig Josefson en gång förut säga att detta i vårt förnämliga ekumeniska klimat väl inte kan vara någon stor fråga, och varför kan inte kyrkan få sköta detta? Jag vill säga till Stig Josefson: Det är precis tvärtom. Det är i vårt utomordentliga ekumeniska klimat som alla som sysslar med ekumenik i stort sett är övertygade om att detta är en sak som vi måste släppa inom svenska kyrkan för att befrämja ekumeniken.

Slutligen skall jag citera något ur kyrkans tidning från den 13 augusti 1987. Där står rubriken: ”Norska kyrkan glad — — -”. Det är en biskop och en präst som är glada. Vad var de glada över? Jo, de var glada över att slippa folkbokföringen den 1 januari 1983. De utvecklar detta i intervjuer. Dessa intervjuer verkar mycket vattentäta och sanningsenliga. Min personliga förhoppning är att vi skall få rubriken ”Svenska kyrkan glad”, om inte omedelbart efter beslutet i denna kammare så i varje fall efter den 1 juli 1991. Jag tror att svenska kyrkan kommer att vara glad och lättad över att man sluppit ifrån folkbokföringen. Kyrkan kan då ägna mer tid åt de religiösa uppgifterna, som Britta Bjelle här vältaligt apostroferade. Kyrkan blir befriad från folkbokföringen och myndighetsstämpeln. Detta är nästan det sista området där myndighetsstämpeln sitter fastklistrad på svenska kyrkan på ett outplånligt sätt, och det kommer den att göra så länge folkbokföringen finns kvar inom kyrkan. Något som skulle göra svenska kyrkan och dess religiösa ledning glad vore att slippa den stämpeln, tror jag. Jag önskar kyrkan glädje.

Fru talman! Jag blir både upprörd och ledsen när jag märker den totala bristen på känsla och gemenskap mellan oss som arbetar inom kyrka och samfund. Jag tycker att det i stället skulle vara naturligt att man kände en stark samhörighet och gemenskap. Det har jag mött många gånger utanför storstaden. Man har känt en glädje över att man kunnat vända sig till kyrkan, till en del av trossamfunden, när det gäller dessa frågor.

Jag skall inte polemisera, men jag känner mig ändå upprörd och ledsen över att vi inte har nått längre, vi som har en ärlig strävan att försöka leva som kristna. Jag tycker att det är gemenskapen oss emellan som skulle byggas ut. Jag vill inte fortsätta den här debatten, jag vill bara uttala mitt beklagande över det motstånd som finns mot svenska kyrkan. Det talas om att man vill hjälpa kyrkan, men den hjälp som kommer och som går rakt emot vad kyrkan själv vill är inte så eftersträvansvärd.

Fru talman! Det är möjligt att Stig Josefson bättre än jag vet vad svenska kyrkan vill, men att den viljan är alldeles entydig har jag fått fina exempel på tidigare i denna debatt.

Fru talman! Regeringen och skatteutskottets majoritet föreslår att ansvaret för den löpande folkbokföringen skall överföras från pastorsämbetena till de lokala skattemyndigheterna. Motivet till denna förändring skulle framför allt vara att verksamhetsmässiga skäl talar för att den löpande folkbokföringen bör handhas av en borgerlig myndighet. Genom att lokal skattemyndighet föreslås bli ny lokal folkbokföringsmyndighet tillvaratas den kompetens i folkbokföringsfrågor som redan nu finns hos de lokala skattemyndigheterna, heter det i betänkandet. Fru talman! Jag vill redan inledningsvis göra klart att vi från kds sida inte betraktar frågan om huvudmannaskapet för folkbokföringen som en religionseller religionsfrihetsfråga. Vi betraktar den som en praktisk-ekonomisk fråga som gäller hur den nödvändiga servicen till allmänheten bäst ordnas. Det är också, enligt vårt synsätt, möjligt att förorda en kyrka fri från staten och samtidigt verka för att folkbokföringen finns kvar hos kyrkan. Andra kan säkerligen verka för ett starkt samband mellan kyrka och stat och samtidigt vara motståndare till att kyrkan skall svara för folkbokföringen. Fru talman! Det må verka överkänsligt eller måhända utstuderat, men jag kan inte undgå att tycka och känna att det är ett ytterligare sätt att ”förstatliga” tillvaron att överföra folkbokföringen till skattemyndigheten. Vid varje födsel skall sålunda en ny skattebetalare registreras. Till skattebetalare är du född, och skattebetalare skall du varda, och när du dör så avregistreras du som skattebetalare. Sverige har inte sällan haft ordet om sig att ha världens bästa folkbokföring. Svenska kyrkan har stått för den. Nu är det skattebyråkratin som skall ta över. Fru talman! Människan är i första hand en andlig varelse, en unik varelse med absolut och okränkbart värde. Jag gör självfallet inte gällande att skattemyndigheten berövar människan hennes värdighet, men jag kan omöjligt tycka att det majoritetsförslag som här föreläggs från utskottet förstärker det, snarare tvärtom. Statsministern yttrade under den allmänpolitiska debatten: ”De invandrare som kommer till vårt land tvingas — trots att de har en helt annan religion — gå till svenska statskyrkan för att folkbokföra sig.” Jag kan inte tro annat än att statsministern ser till att detta blir ändrat i protokollet, för så kan det ju inte gärna stå. Väldigt många invandrare har nämligen inte alls en annan religion. Statsministern fortsätter: ”Många invandrare har kommit till mig och sagt: Detta tycker vi är stötande — det är inte riktig religionsfrihet. Jag har tagit starkt intryck av detta, och det har för mig varit ett av argumenten.” Låt mig då få meddela statsministern att jag har mött åtskilliga människor som har gjort gällande att de tycker att det skulle kännas stötande att inte längre få gå till svenska kyrkan — att sedan en son eller dotter fötts som första åtgärd få gå med barnet och anmäla det till lokala skattemyndigheten. På en del håll reagerar folk om en skolavslutning skall hållas i en kyrka. På andra håll reagerar man när någon samling sker i Folkets hus. Fru talman! Sveriges kulturhistoria kan omöjligen frikopplas från kristendomen. Därför tillhör det elementär allmänbildning att komma i kontakt med både kyrkans verksamheter och lokaler. Jag har gränslöst svårt att tro att särdeles många skulle uppfatta det som påfrestande eller på något sätt kränkande att besöka en expedition som ligger i närheten av en kyrka och där i regel träffa en kanslist som noterar uppgifter och står till tjänst. På de lokala skattemyndigheterna finns det självfallet en bred kompetens inom flera områden, men när det gäller folkbokföringen är det otvivelaktigt så att den verkliga kompetensen finns på de många pastorsexpeditionerna runt om i vårt land. Den kanske viktigaste invändningen mot regeringens förslag är den enorma centralisering som det kommer att innebära. De ca 1 500 serviceställena kommer att bli ca 120 om regeringens förslag vinner riksdagens bifall. I många av de ärenden där allmänheten kommer i kontakt med folkbokföringsmyndigheten är personliga kontakter något viktigt och önskvärt. Dessa personliga kontakter kommer av nödvändighet att minska när antalet myndigheter minskar. Centraliseringen kommer alltså att medföra rejäla försämringar för allmänheten. Vad händer då med personalen? Totalt är det, som sagts här flera gånger, ca 2 100 personer som har folkbokföringen som huvudsaklig arbetsuppgift. De största problemen kommer säkerligen att drabba personalen i glesbygd. Förhållandevis många av de anställda som arbetar med folkbokföringen är deltidsarbetande kvinnor. Även om regeringen i propositionen och även utskottet försäkrar att en del av de anställda kan komma att erbjudas arbete på de lokala skattemyndigheterna, säger det sig självt att det för många kommer att bli mycket svårt att flytta med arbetsuppgifterna till en ny arbetsplats på en centralort. Sålunda skulle en omorganisation medföra regionalpolitiska problem genom att många arbetsplatser skulle försvinna i glesbygd där ersättningsarbeten knappast finns att få. Fru talman! När det gäller den ekonomiska sidan av propositionens förslag beräknas, utan några preciseringar, omläggningen innebära en merbelastning på statsbudgeten med ca 250 milj.kr. per år. Vidare kommer svenska kyrkan att få kvarstående kostnader som beräknas till 130 milj.kr. Personligen anser jag att förslaget, även om propositionens och utskottsmajoritetens förslag inte hade inneburit några som helst kostnadsförändringar, är så dåligt för allmänheten att det borde avslås. Jag anser att det är olyckligt om riksdagen beslutar att betala extra för att kunna erbjuda allmänheten en försämrad service. Årets kyrkomöte bad regeringen att återkalla sin proposition med förslag om ny organisation för folkbokföringen. Vidare ställde sig kyrkomötet bakom förslag till rationaliseringar och ändring i ansvarsfördelning inom det nuvarande systemets ram, för att på så sätt tillgodose de krav på förbättringar som framförts. Fru talman! Jag delar kyrkomötets uppfattning så till vida att det går att förenkla och rationalisera det löpande arbetet i enlighet med statskontorets rapport om folkbokföringen. Det är det som jag anser att vi borde koncentrera våra krafter på. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till reservation 1.

Fru talman! Det är glädjande att skatteutskottet har funnit det lämpligt att försäkringskassorna medverkar i det framtida folkbokföringsarbetet. Flera av de fördelar detta innebär för folkbokföringen nämns också i utskottsbetänkandet. Det framgår emellertid inte klart vilken roll kassorna skall få i folkbokföringsarbetet. I betänkandet sägs: ”Med terminalåtkomst till folkbokföringsregistren skulle den allmänna försäkringskassan enligt utskottets mening kunna medverka vid handläggningen av samtliga de ärenden som initieras genom anmälan från den enskilde.” Vidare nämns ett antal exempel på ärenden där försäkringskassorna skulle kunna engageras i folkbokföringsarbetet. Försäkringskassorna skall även kunna utfärda personbevis och andra utdrag ur folkbokföringsregistret. Vad jag här nämnt är enligt min mening positivt för försäkringskassorna och också för den allmänhet som behöver ha kontakt med folkbokföringen. Dock finner man i andra delar av utskottstexten skrivningar som kan ge annat intryck. Jag hoppas verkligen att det inte är tänkt att försäkringskassorna endast skulle bli en myndighet för vidare befordran av meddelanden och ansökningar. Jag kanske gör en orättvis tolkning, men i så fall finns det chans för utskottets representant att rätta mig. Det finns i det här sammanhanget anledning att påpeka att personalen vid försäkringskassorna är mycket skicklig och dessutom van att ta emot stora, nya och kvalificerade arbetsuppgifter. Orsaken till att jag känner mig litet orolig är det som skrivs i utskottsbetänkandet: ”Med de lokala skattemyndigheterna som lokal myndighet för hela folkbokföringen torde det finnas stora möjligheter att förbättra servicen till allmänheten och olika myndigheter — — —.” Sedan beskrivs olika arbetsuppgifter som kassorna kan komma att få utföra. Det sägs vidare: ”Samtidigt skulle försäkringskassan kunna hjälpa den enskilde att fylla i en blankett eller bevittna en namnunderskrift. Stora vinster kan på detta sätt uppnås genom ett ökat samarbete, även om prövningen av folkbokföringsfrågorna, registerföringen och ansvaret för registren givetvis måste förbehållas folkbokföringsmyndigheten.” Fru talman! Jag efterlyser ett klarläggande av försäkringskassornas roll. Själv tolkar jag utlåtandet på så sätt att skattemyndigheten har huvudansvaret, alltså huvudmannaskapet, för folkbokföringen, och det accepterar jag, men att försäkringskassorna har uppgiften att svara för hela handläggningen av det stora flertalet av de löpande folkbokföringsärenden som initieras hos försäkringskassorna från medborgarna. Endast klart avgränsade mera komplicerade ärenden, som fordrar ingående sakkunskap om folkbokföringsregler, bör förbehållas skattemyndigheterna. Registerföringen kan enligt min mening då inte, som utskottet skriver, förbehållas enbart folkbokföringsmyndigheten. Jag skulle verkligen uppskatta om utskottets företrädare ville bekräfta att jag gjort rätt tolkning. Det är också viktigt att den organisationskommitté som skall tillsättas får möjlighet att pröva och föreslå en så rationell ordning som möjligt när det gäller praktiska frågor av denna art. Jag hoppas också att organisationskommittén tillsätts omedelbart, eftersom det inom socialförsäkringsadministrationen för närvarande pågår ett decentraliseringsarbete och ett arbete för modernisering och komplettering av socialförsäkringens ADB-system. Därför är det viktigt att de nya arbetsuppgifterna samordnas så smidigt som möjligt. Jag vill vidare understryka vikten av att socialförsäkringsadministrationen blir företrädd i organisationskommittén och att försäkringskassornas medverkan i folkbokföringsarbetet givetvis inte får ske på bekostnad av de viktiga insatser som försäkringskassorna gör för socialförsäkringen. Jag förutsätter att organisationskommittén prövar vilka resurser som erfordras för försäk Fru talman! Som företrädare för glesbygden och ett län med en besvärlig arbetsmarknad lever jag väldigt nära den oro många anställda på pastorsexpeditionerna i dag känner för sin anställning. Därför är jag mycket tacksam för det klarläggande som Kjell Nordström gjorde i sitt inlägg beträffande förutsättningen för den personal som i dag arbetar med folkbokföringsfrågorna vid pastorsexpeditionerna att få behålla sitt arbete. Jag har uppfattat det så att praktiskt taget ingen skall behöva bli friställd på grund av omorganisationen, eftersom många kommer att behövas hos försäkringskassorna, andra hos lokala skattemyndigheten. De återstående borde få chansen att bli kvar i sitt nuvarande arbete, eftersom församlingarnas resurser inte försvinner och inte heller alla arbetsuppgifterna.

Fru talman! Jag skall något kommentera de frågor som Marianne Stålberg tog upp om försäkringskassornas roll. Tanken är att man i alla förekommande folkbokföringsfrågor som initieras av den enskilde skall kunna vända sig till antingen lokala skattemyndigheten eller försäkringskassan. I utskottsbetänkandet har räknats upp ett antal exempel på sådana ärenden. Frågorna kommer att skötas på båda ställena med ADB:s hjälp — de har alltså exakt samma sätt att arbeta på. Sedan tog Marianne Stålberg upp vissa skrivningar och undrade vad utskottet menar med dessa. Det ena gällde prövningen av folkbokföringsfrågorna. Vi syftar i vår skrivning på de rent fiskala uppgifterna, exempelvis beslut om tvångskrivning på viss adress eller fastighet. Sådana uppgifter skall den lokala skattemyndigheten, inte försäkringskassan, ha ansvar för. Vad gäller registerföringen menar utskottet att lokala skattemyndigheten är den myndighet som har att besluta om och ändra i de dataprogram som kommer att användas vid folkbokföringen. Detta är tanken i själva registerföringen. Jag hoppas att Marianne Stålberg kan vara nöjd med detta förtydligande. Beträffande organisationskommittén förväntar sig även utskottet att den tillsätts snabbt och att en representant för försäkringskassan kommer att ingå i den och då ta tag i de praktiska problem, såsom bohag och resurser, som naturligtvis måste ventileras. Avslutningsvis kan jag säga att Marianne Stålberg har uppfattat utskottets skrivning alldeles rätt vad gäller personalproblemen. Jag tror också, som jag sade tidigare, att personalen har blivit onödigt uppriven med anledning av förslaget. Det kommer att finnas arbete åt alla i de olika former som har redovisats.

Fru talman! Eftersom jag i många år förespråkat en annan organisation av folkbokföringen än den som skatteutskottet har stannat för, vill jag här något utveckla mina synpunkter.

Redan i direktiven till utredningen om förbättrad folkbokföring poängterades att frågan om kontrollen av folkbokföringen har ett nära samband med frågan om huvudmannaskapet för folkbokföringen. Det kan vi säkert alla vara överens om. I 1979 års folkbokföringskommitté, som 1981 avlämnade sitt betänkande Folkbokföringens framtida organisation, togs som utgångspunkt att arbetet med att upprätta befolkningsregister i princip är en statlig uppgift och att det borgerliga samhällets organ skall ansvara för verksamheten som helhet. Kommittén fann att de samhällsorgan som bäst lämpade sig för att svara för folkbokföringen är de allmänna försäkringskassorna och de lokala skattemyndigheterna. I valet mellan dessa två organ föreslog kommittén de allmänna försäkringskassorna. Men folkbokföringskommitténs ordförande anförde i ett särskilt yttrande att enligt hans uppfattning flera skäl talade för att den lokala skattemyndigheten skulle vara huvudorgan. Eftersom avvägningen väsentligen var av politisk art hade han inte velat motsätta sig den lösning som de båda två parlamentarikerna i kommittén hade enats om. En av de senare ansåg i ett särskilt yttrande att oförändrade direktiv för folkbokföringskommittén hade gett utrymme för ett sådant ställningstagande. Det övervägande antalet av folkbokföringskommitténs sakkunniga experter förordade i ett särskilt yttrande de lokala skattemyndigheterna som folkbokföringsmyndighet framför de allmänna försäkringskassorna. Fru talman! Enligt min mening har organisationsfrågan stor betydelse för de materiella folkbokföringsreglerna. Den centrala tillsynen, huvudmannaskapet, har av hittills gjorda utredningar behandlats som en sekundärfråga. Följden har blivit att väsentliga frågor om folkbokföringens roll och ställning i samhället inte fått en förutsättningslös och fullständig belysning. Redan i motion 1980/81:876 har Hans Nyhage och jag ifrågasatt — med hänsyn till de betydelsefulla funktioner som folkbokföringen fyller inom många samhällsområden — om inte de centrala folkbokföringsuppgifterna bör handhas av en myndighet som är neutral i förhållande till de olika funktioner som utnyttjar folkbokföringsuppgifterna i sin verksamhet. Den för folkbokföringen ansvariga myndigheten bör enligt vår uppfattning förutom central folkbokföringsmyndighet och tillsynsmyndighet för den lokala folkbokföringsorganisationen vara central valmyndighet, vara huvudman för det centrala statliga personregistret SPAR samt kunna svara för att ständigt aktuella underlag finns för hushållsoch bostadsundersökningar, s.k. folkräkningar. Jag tycker att det hade varit angeläget i det här läget med en förutsättningslös utredning omfattande även en prövning av de frågor som jag har tagit upp här. Det borde ha gällt huvudmannaskapet för folkbokföringen. Jag anser det vara sannolikt att en förutsättningslös prövning hade lett till att en särskild folkbokföringsmyndighet, organisatoriskt skild från riksskatteverket, hade ansetts vara den bästa lösningen från både funktionella och rationella utgångspunkter. En sådan lösning skulle dessutom — vilket enligt min uppfattning är ännu viktigare — avsevärt stärka rättssäkerheten i vårt land. Jag tror därför att den här frågan åter måste prövas av riksdagen inom några år.

Fru talman! Det har sagts mycket redan i den här debatten. Centerns talan har förts med den äran av Stig Josefson och Karl Boo. Jag känner det dock så att om jag inte tar till orda nu, då kan jag inte se eftervärlden i ögonen. Det låter inte klokt, med tanke på den mänskliga naturen, men inte heller det aktuella förslaget är klokt. I 300 år har kyrkan skött folkbokföringen effektivt, snabbt, korrekt och vänligt. Det har funnits och finns ett utmärkt underlag för släktforskning, ett arbete och en hobby som blivit alltmer populär. Pastorsexpeditionerna är spridda på ca 1 500 ställen över landet och ger, vid sidan av folkbokföringen, en god kontakt mellan kyrkan och svenska folket. Man får inte bara ett personbevis, utan man får också ett vänligt ord med på vägen. Om jag talar för svenska kyrkans medlemmar på landsbygden tror jag att jag skulle kunna fråga: Vad är det för vits med att ändra på något som egentligen ingen vill ändra på till något som egentligen ingen vill ha? Regeringen har anfört skatteskäl. Man talar om skenskrivningar. Observeras bör då att flyttningsregistreringarna i Stockholm sköts av lokala skattemyndigheten. Och några belägg för om skenskrivningarna är betydande finns inte. Logiken blir nu enligt följande. A. Det finns ett problem som vi inte vet om det finns: Skenskrivningar. B. Problemet medför behov av en kontrollfunktion. D. Lokala skattemyndigheten bör alltså sköta den löpande folkbokföringen, dvs. den myndighet hos vilken redan det problem finns som man inte vet om det finns skall sköta folkbokföringen. Kompetensen att sköta folkbokföringen finns hos lokala skattemyndigheten, anser regeringen. Vilken kompetens åsyftas? Svaret måste vara: vanan att kontrollera. Folkbokföringen skall alltså bli ett led i den fiskala verksamheten. Men för allmänheten handlar kontakten med folkbokföringsmyndigheten om viktiga stationer här i livet: födelse, vigsel och död. Vem tror socialdemokraterna och folkpartisterna att vi helst vill gå till då — pastorsexpeditionerna eller skattemyndigheterna? Detta talade Alf Svensson mycket bra om. Ni säger att invandrare och flyktingar inte vill gå till en kyrklig myndighet. Jodå, i många fall mycket hellre än till en statlig myndighet. I deras hemländer är det oftast kyrkan, inte staten, som har ställt upp för de förföljda. Ni säger att frikyrkorna vill ha bort folkbokföringen från kyrkan. Torgny Larsson sade i sitt anförande: ”Det är inte alltid som en röststark grupp företräder de mer tystlåtna.” Nej, det håller jag med om, och det gäller i detta fall. Styrelserna för frikyrkorna, frikyrkorådet, vill säkert det, bl.a. Per Arne Aglert har talat om detta, och jag är övertygad om att han har rätt. Men det gäller inte folket ute i byarna! Varför skall frikyrkorna anse sig nästan ha bestämmanderätt över svenska kyrkans arbete? 97 96 av Sveriges medborgare tillhör ändå svenska kyrkan. Ni folkpartister — och nu vänder jag mig till Britta Bjelle — brukar framhålla att ni vill kämpa för kvinnors rätt till arbete. Nu hjälper ni till att ta bort arbetsuppgifter för ca 2 000 människor, mest kvinnor. Många är deltidsarbetande, och många har inget alternativ till arbete. Och med ert förslag kan man konstatera att försäkringskassor och lokala skattemyndigheter inte finns på samma platser som pastorsexpeditionerna. Det gäller i stor utsträckning, eller hur? Det finns inte något realistiskt alternativ för dessa människor. Varför bryr ni er inte om detta, och varför bryr sig inte socialdemokraterna om vad facket, SKTF, säger? Kjell Nordström har tagit upp den här frågan. Till honom vill jag säga: Man vet inte så säkert att de som jobbar deltid vill ha heltid. Vi vet inte heller ett " dugg om vilka arbetsmöjligheter den här personalen kommer att få i framtiden — därtill är propositionen alldeles för luddig. Kjell Nordström pratar om personalens oro. Den hade kanske inte behövt vara så stor, om man hade utrett frågan ordentligt innan man låser sig för det här principbeslutet, och om man hade tagit kontakt med SKTF och diskuterat igenom dessa frågor. Betänkandet och propositionen har inte löst frågorna om arkiv, sårbarhet, personal, vilka uppgifter kyrkan skall ha kvar och forskningsmöjligheter. Att ta ett principbeslut utan att ha löst dessa frågor, eller ens ha försökt komma med förslag till lösningar, är oacceptabelt och orätt mot alla berörda, dvs. de 95 96 av svenska folket som är medlemmar i svenska kyrkan. Lägg märke till att det gällde svenska folket i det här fallet. I det andra fallet var det svenska medborgare. Det är en enorm nonchalans mot svenska kyrkans representanter och anställda att göra på det viset. Britta Bjelle betonade flera gånger att folkbokföringen tillgodoser det borgerliga samhällets behov. Vad är det som säger att svenska kyrkan inte skall ha en borgerlig uppgift? I andra sammanhang anförs ideligen att kyrkan måste ta sitt ansvar i samhället för miljön, freden, omsorgsfrågor, internationella rättigheter etc. Om nu svenska kyrkan vill fortsätta att sköta folkbokföringen — gärna mera automatiserad, men fortfarande knuten till pastorsexpeditionen — så skall den få göra det, enligt centerns åsikt. Det är ett sätt för kyrkan att nå ut. Paulus var tältmakare. Han var det därför att han skulle ha en plats i samhället. En präst sade att folkbokföringen är svenska kyrkans tältmakeri. Svenska kyrkans arbete med folkbokföringen bygger på en flerhundraårig tradition och har stor betydelse i vårt kulturliv. Släktforskare och forskare i lokal historia kan vittna om den ovärderliga kulturskatt som står till deras förfogande. Våra folkbokförare utför dagligen en stor kulturgärning, parallellt med den samhällsuppgift som folkbokföringen utgör. Folkpartiet talar ofta om sig självt som kulturbärare. Varför anser ni då inte att svenska kyrkans arbete med folkbokföringen är en viktig del av vårt lands kultur som är värd att odla i fortsättningen? Jag hörde inte Britta Bjelle säga ett ord om släktforskning. Hur skall den ordnas i framtiden? Samma år och samma tid som regeringen går in i kampanjen ”Hela Sverige skallleva!” drar man bort folkbokföringsarbetet från 1 483 pastorsexpeditioner för att lägga det på 120 lokala skattemyndigheter, möjligen med litet hjälp från försäkringskassan. Det går inte ihop, eller hur? Jag frågar socialdemokraterna. I Härnösands stift finns 112 pastorsexpeditioner. De allra flesta har heleller deltidsanställd icke prästerlig personal. Det skall ersättas med sex skattekontor och/eller 32 försäkringskassor. Jämtlands län har 49 pastorsexpeditioner och ett skattekontor. Östergötland har 64 pastorsexpeditioner och fyra skattekontor. Hur kan någon påstå att servicen för Sveriges invånare blir bättre? Anita Johansson och Torgny Larsson sade att det blir bättre service genom ökade öppettider och att det blir enklare att få svar per telefon. Detta med öppettiderna har Stig Josefson svarat mycket bra på. Jag har många, många gånger haft anledning att ringa till såväl pastorsexpeditionen som lokala skattemyndigheten. I det förra fallet får man svar omedelbart. I det senare fallet får man i 50 96 av fallen inget svar alls av den man söker. Man kopplas kanske också till fel person, eller också måste man förklara att socknen man bor i sedan 17 år är inkorporerad med ifrågavarande kommun. Församlingen är kyrkans minsta levande cell. Det är och känns viktigt att tillhöra en församlingsgemenskap. Nu skriver emellertid utskottet på följande sätt: ” ———- vill utskottet framhålla att omorganisationen av folkbokföringen inte berör församlingsindelningen och att de enskilda medborgarna såvitt utskottet nu kan bedöma även i fortsättningen kommer att registreras i den församling där de är bosatta.” Var skulle man annars registreras någonstans? Det frågar jag socialdemokraternas företrädare. Tidningen Land som har citerats tidigare här i dag skriver: ”Frågan om den kyrkliga folkbokföringen har också kulturella aspekter. Bokföringen av befolkningen församlingsvis ger en unik sammanhållning i vår statistik genom århundradena. Hur länge överlever församlingstillhörigheten i statistiken efter det att skattefogdarna tagit över?” Jag för frågan vidare till utskottets talesman. Är församlingstillhörigheten hotad, ja eller nej? Anita Johansson sade att detta inte är ett ställningstagande i kyrka—statfrågan. Men ni har avstått från att försöka få en bred uppslutning kring förslaget från alla de politiska partierna. Ni kör över kyrkomötets beslut, och ni kör över kyrkans personal. Detta kan av oss i centern inte tolkas på annat sätt än att regeringen ser detta förslag som ett första steg i en skilsmässa mellan kyrkan och staten. En sådan utveckling kommer centerpartiet kraftigt och alltid att motsätta sig.

Fru talman! Anna Wohlin-Andersson använde en stor del av sin anförandetid till att ställa frågor. Det hade varit bra om man i centern hade varit lika intresserad av att ställa frågor när det gäller det som man talade om tidigare — nämligen att det skulle finnas en uppgörelse mellan folkpartiet och centern — innan man på olika ställen går ut och insinuerar något som inte existerar. Men för att återgå till att besvara Anna Wohlin-Anderssons frågor, kan vi börja med kvinnor och kvinnors rätt till arbete. Jag sade i mitt anförande att ett av skälen till att folkpartiet valde försäkringskassorna var just att man vill medverka till att det inom varje kommun skall finnas en myndighet som kan hjälpa dem som arbetar inom kyrkan att byta arbete, från kyrkan till försäkringskassan. Det är viktigt att notera att om man skulle behålla kyrkobokföringen inom kyrkan, kommer man att väsentligt skära ned det antal platser på vilka man kommer att tillhandahålla den service som det är fråga om. Om man läser vad riksskatteverket skriver om vad statskontoret har sagt finner man att det i sin tur säger att man måste skära ned ännu mera än vad statskontoret föreslår, för att få ekonomisk balans på det hela. När det gäller släktforskningen överför man redan i dag det som står i kyrkoböckerna till magnetband. Det sker på Demografiska databasen i Umeå, som har flera filialkontor. Detta gör man just för att göra dessa uppgifter lättillgängliga för forskningen. Det pågår således redan ett arbete för att säkra dessa uppgifter för kommande släktforskning. Sedan till det jag understrukit i mitt anförande om att det är det borgerliga samhället som huvudsakligen behöver de uppgifter som finns hos kyrkan. Anna Wohlin-Andersson menar tydligen att präster, utöver alla de mycket viktiga uppgifter de egentligen har som själasörjare, dessutom skall ägna sig åt någonting som tillhör de borgerliga myndigheterna i samhället. Det kan i detta sammanhang vara intressant att veta vad prästen Sven Lenhoff sade på kyrkomötet. Han sade följande: ”Och den viktigaste kontaktytan med vanliga människor har vi präster i dag inte genom folkbokföringen. Den har vi genom alla de hembesök vi gör i samband med dop, konfirmation, vigsel och begravning.” Han menade att det är genom den verkliga verksamheten som kyrkan skall tillhandahålla som man också får de kontakter man behöver i samhället, och inte via folkbokföringen.
Fru talman! Jag tänker inte gå in på alla de frågor Anna Wohlin-Andersson har ställt. Efter fyra timmars debatt får jag väl hänvisa till vad som står i utskottsbetänkandet och vad som tidigare sagts. Det kommer också i morgon att stå i snabbprotokollet. Det var emellertid en sak som gjorde mig litet orolig. Det gällde Anna Wohlin-Anderssons känsla av att inte våga se eftervärlden i ögonen. Om Anna Wohlin-Andersson tar det litet lugnt, kommer också det att gå bra. Och jag tror att Anna Wohlin-Andersson kommer att kunna sova gott om nätterna.
Fru talman! Jag kommer, om jag väntar några år, att kunna se eftervärlden i ögonen? Jag trodde att en riksdagsledamot var så pass på alerten att han eller hon hörde att jag sade att detta inte är mänskligt möjligt. För att övergå till att bemöta Britta Bjelle vill jag säga att jag håller med om att ni försöker göra något, när ni för in försäkringskassorna. Men det finns drygt 400 försäkringskassor och 1 483 pastorsexpeditioner. Tag Söderköpings kommun som exempel! Där finns det fyra pastorsexpeditioner, en försäkringskassa och ingen lokal skattemyndighet. Det är inte ett alternativ för många av dessa kvinnor att ta de jobb som Britta Bjelle talar om. Det är den ena biten. Den andra biten gäller släktforskningen. Jag tror visst att det kan finnas uppgifter för släktforskningen på magnetband och allt vad det kan vara, men vad jag efterlyser är de konkreta möjligheterna att ägna sig åt släktforskning på den lokala skattemyndigheten. De möjligheterna tror jag inte på.
Fru talman! Då det gäller släktforskningen är det ju så att man inte alltid själv sitter och bläddrar i böckerna, utan man beställer de här banden. Från dem kan man få uppgifter och i övrigt få reda på var man skall söka. Vi i folkpartiet tycker att det är viktigt att också bevara kyrkoböckerna, oavsett var de kommer att hamna. De kanske kommer att vara kvar hos kyrkan, och då hoppas jag att kyrkan med glädje tar emot de människor som vill komma dit och titta i kyrkböckerna. Om kyrkböckerna skulle placeras någon annanstans, är det helt självklart att det där kommer att ges möjligheter att få titta i dem. Frågan är inte färdigbehandlad, men det är uteslutet att kyrkböckerna kommer att försvinna.

Jag vill meddela att anslag nu har satts upp om att detta sammanträde skall fortsätta efter kl. 19.00.
Jag får meddela att anslag nu har satts upp om att detta sammanträde skall fortsätta efter kl. 19.00.
Jag får meddela att anslag nu har satts upp om att detta sammanträde skall fortsätta efter kl. 19.00.
Jag får meddela att anslag nu har satts upp om att detta sammanträde skall fortsätta efter kl. 19.00.

Fru talman! Debatten om en överflyttning av folkbokföringsuppgifterna från pastorsexpeditionerna till de lokala skattemyndigheterna har nu pågått en längre tid både ute i samhället och här i kammaren i dag. Under den tid som gått sedan regeringen presenterade propositionen om ny organisation för folkbokföringen har många — både aktiva och icke aktiva i olika organisationer och såväl kyrkomötet som olika partiers kongresser, stämmor, landsmöten — diskuterat och offentligt tagit ställning till förslaget. Det är naturligt att de ställningstagandena blir till stor vägledning för oss ledamöter vid det slutliga avgörandet här i kammaren. I en motion, Sk158, har jag anfört mycket stark tveksamhet till att beslut fattas om överflyttning av huvudmannaskapet för folkbokföringen, innan man slutligen har löst frågan om hur den nya organisationen skall utformas. Av skatteutskottets betänkande nr 2, som vi nu debatterar, framgår att utskottets majoritet föreslår att riksdagen skall ge regeringen till känna vissa förändringar av ursprungsförslaget. Det är förändringar till det bättre som i viss mån tillgodoser våra motionsyrkanden. Vi får här svaret att man klarar av servicen till allmänheten genom att försäkringskassan medverkar i folkbokföringsarbetet. Vi får också besked om att ett bibehållande av personalen på pastorsexpeditionerna inte medför någon högre kostnad för pastoraten. Personalfrågan bör man alltså kunna klara av på pastorsexpeditionerna. Dessutom bör omorganisationen betyda ett tillskott av tjänster eller arbetstillfällen på skattemyndigheterna alternativt på försäkringskassorna för att de skall klara av uppgiften att ge service till allmänheten. Med andra ord: Personal som eventuellt friställs på pastorsexpeditionerna bör kunna garanteras fortsatt anställning inom försäkringskassan eller skattemyndigheten. Vi har hört här i debatten att pastorsexpeditionerna även framdeles kommer att ha tillgång till folkbokföringsregistret. Det har också klart framgått av debatten att överflyttningen av huvudmannaskapet inte är ett inlägg i frågan om förhållandet mellan kyrkan och staten. Vi får möjlighet att återkomma och ta ställning till organisationskommitténs utredning om resterande öppna frågor kring överflyttningen, t.ex. arkivfrågan och frågan om huruvida pastorexpeditionerna även i framtiden kan vara en serviceinstans för allmänheten i folkbokföringsfrågor. Vi har visserligen från socialdemokratiskt håll i Värmland varit kritiska till regeringens proposition om den nya organisationen, men med det tillkännagivande som skatteutskottets majoritet nu föreslår anser jag att vi till stor del fått gehör för vad som anförts i min och Erik Jansons motion. Därför avser jag inte att yrka bifall till motion Sk158 utan nöjer mig med att konstatera att vår motion har gjort sin verkan på skatteutskottet — till vår och glesbygdens fördel. Till detta mitt ställningstagande bidrar naturligtvis också vad som har förevarit i debatten sedan propositionen lades fram under vårriksdagen och vad som har sagts här i kammaren i dag. Fru talman! Jag avstår från yrkanden i denna debatt.

Fru talman! Jarl Lander säger att vi nu borde ha fått klart för oss att detta icke är ett inlägg i debatten om det framtida förhållandet mellan kyrkan och staten. Men om det inte är det, varför har ni då inte eftersträvat enighet mellan de politiska partierna innan ni vill genomdriva det här förslaget? Varför kör ni då över kyrkomötets majoritet? Och varför har ni inte tagit kontakt med och diskuterat frågan med SKTF, kyrkans personal? Det kan ju inte vara så att förhållandet mellan kyrkan och staten, som ni enligt Anita Johansson och Jarl Lander och vi inom centerpartiet vill bevara, främjas av en sådan här hantering av detta viktiga ärende.

Fru talman! Jag vill först för Karl Boo klargöra vad den moderata partistämman i Malmö egentligen beslutade. Beslutet innebär att man skall ha som målsättning att riksdagens lagstiftningsmakt över den svenska kyrkan skall upphöra, att kyrkan därmed skall bli fri att besluta om egna angelägenheter och att man i samråd med kyrkans organ skall låta utreda förutsättningarna för svenska kyrkans frigörelse från staten. Jag vill betona att det inte är något ekonomiskt frigörande från staten som vi i första hand har yrkat — det handlar mest om organisationen. Det kan vara viktigt att klargöra detta med tanke på det sätt på vilket pressen har framställt det hela. En journalist sade direkt till mig att detta är övertolkat från många tidningars sida. Mycket har sagts i denna debatt, men jag ville ändå säga någonting till detta. För några år sedan gick riksskatteverket ut och frågade en grupp kvinnor var de tillbringade sin dygnsvila. Det ville nämligen riksskatteverket veta. Detta väckte stor uppmärksamhet och upprördhet, inte minst bland de berörda kvinnorna, och resultatet av enkäten blev tydligen magert. Att avsikten med att överföra folkbokföringen till beskattningsväsendet har att göra med rent fiskala skäl framgår med all tydlighet av både betänkande och proposition. Utskottet skriver: ”Folkbokföringen har i sin tur grundläggande betydelse för hela beskattningsväsendet och för riksskatteverket i dess roll vid de allmänna valen. Flyttningskontrollen och problemet med skenskrivningar har ett starkt fiskalt inslag och är en naturlig arbetsuppgift för skattemyndigheterna.” Utskottet skriver om bättre service och en effektivare organisation. Man kan fråga: bättre service för vem? Inte torde det gälla allmänheten. Lokala skattemyndigheten är åtminstone i min kommun öppen mellan 9.30 och 14.30, och därefter svarar myndigheten inte heller på telefon, hur man än vädjar. Jag vill också beröra den fråga som man har snuddat vid tidigare och som många präster ställer sig: Vad händer när polisen mitt i natten eller under en helg behöver veta vem som är närmast anhörig till en person som avlidit på annan ort? Det kan man inte få fram genom telefonkatalogen och inte heller genom länsstyrelsens dataregister. Det behövs tillgång till personakter och församlingsböcker för att utröna vem som är närmast anhörig. Det kommer dessutom sannolikt att bli ännu krångligare om några år, då den nya namnlagen har slagit igenom. Då kan man inom samma familj bära flera olika efternamn. Genom den personkännedom som finns på våra pastorsexpeditioner kan problem av den här karaktären lösas på ett smidigt och hänsynsfullt sätt. Jag vill också instämma i det Karl Boo har anfört om kvinnorna på pastorsexpeditionerna i Dalarna. Vi har många små församlingar i glesbygd, och där gäller det ju även sysselsättningen. Dessa kvinnor är djupt oroliga, och jag kan förstå dem. Man har här talat om försäkringskassorna, men de har ju inte kontor i varje församling — också mellan försäkringskassorna är det tämligen glest i glesbygden. Jag delar faktiskt Marianne Stålbergs tveksamhet till försäkringskassornas roll såsom den framställs i betänkandet. Är det ändå inte mest en stundens eftergift för att man vid ett senare tillfälle skall konstatera att en sådan administration blir alltför kostsam och att man av besparingsskäl helt enkelt vill överge den konstruktionen? Fru talman! Överföringen av folkbokföringen från pastorsexpeditionerna till lokala skattemyndigheter är endast ett led i regeringens målsättning att få en totalkontroll över medborgarna. I den strävan blir alla andra aspekter underordnade och faller. Närhet till människorna, integritet, kontinuitet och tradition finns inte med i detta tänkande. Därför, fru talman, yrkar jag bifall till reservation 1.
Fru talman! Till Margareta Gard vill jag bara säga att jag inte har någon anledning att tolka moderaternas riksstämmas beslut. Det får självfallet ankomma på dem själva att föra ut det budskap som är det riktiga. Jag vill ändå erinra om att den breda överenskommelse vi träffade 1982 gav kyrkan en så ofantligt stor inre frihet som över huvud taget kan tänkas, samtidigt som man ändå behöll det ekonomiska ansvaret i sambandet med staten. Jag tycker det är oerhört viktigt att låta den reformen verkligen komma till uttryck i praktisk användning i full utsträckning och att det blir lugn inom kyrkan för att arbeta i den riktningen. Jag tror det är så svenska folket vill ha det. Därför är det mycket bra med en sådan redovisning som Margareta Gard här gör.

Fru talman! I budgetpropositionens bil. 14 konstaterades under det regionalpolitiska avsnittet att de senaste årens utveckling alltmer kännetecknas av tendenser till ökade regionala obalanser. För att motverka dessa tendenser och åstadkomma en balanserad befolkningsutveckling i landets olika delar med tillgång till arbete, service och god miljö, krävdes en ytterligare förstärkning av regionalpolitiken. Man talade sålunda om strukturomvandlingsproblem, särskilda utvecklingsinsatser, infrastrukturförbättringar och kompetenshöjande insatser m.m. Till den lokala nivån — och människan där — når sällan dessa budgetvisionärer. Den människan har emellertid fysiskt upplevt hur skolan försvann när reformerna tog över. Ålderdomshemmen centraliserades i ett första steg till centralorten. Sedan — i våras — skulle de raderas ut helt. Poststationen drogs in. Polisstationen upphörde. Tingsrätten försvann. Järnvägsstationen lades ner. Arbetsförmedling och försäkringskassa följde efter, hälsooch sjukvården likaså. Bensinstationen kom i bakvatten och klarade inte de höga priserna vid sidan av allfarvägen. Om inte hälsooch sjukvårdsnämnden ställde storstadsmässiga krav kunde måhända lanthandeln klamra sig fast en tid till — med litet subventioner från det allmänna. För mycket, mycket länge sedan, kan någon minnesgod berätta, fanns det både kvarn, mejeri och slakteri på orten. I socialdemokraternas Sverige går befolkningsströmmarna med förnyad kraft mot de stora tätorterna. Där ligger de utvecklingsintensiva företagen. Där finns jobben, framför allt de offentliga jobben. Där skall därför också folkbokföringen ske. I spetsen för en enorm nylokalisering har det allmänna gått, dvs. den svällande offentliga sektorn med sina suboptimerade lönsamhetsberäkningar på det topporganiserade, politiserade samhället. Människorna sätts i det allmännas tjänst i stora befolkningscentra — vare sig de vill eller inte. Det är den offentliga sektorns dominerande tillväxt och de centrala politiska besluten som har utarmat den svenska landsbygden! Landets småkommuner — och de är många — för en ojämn kamp mot utarmning. De anställer näringslivskonsulenter, glesbygdskonsulenter och företagsraggare. De satsar på företagsutveckling, näringslivsprogram, ung domsgårdar, utbildning, sysselsättning, marknadsföring, turism och småskalig teknik — mestadels förgäves. ”Landsbygd 90”, som har industriministern till högste beskyddare, påstår att ”Sverige behöver en levande landsbygd”. Glesbygdsdelegationen talar om att skapa opinion och att finna nya vägar för bevarande och utveckling av landsbygdens verksamheter, tradition och kulturmönster. Man talar om hur en nationell satsning kring svensk landsbygd skall ge ett lyft inför 90-talet. Regeringens bidrag till denna kampanj — förutom industriministern själv — är den proposition som nu behandlas, som utgör ännu en spik i landsbygdens likkista. Den socialistiska patriarkalismen måste brytas, om landsbygdsutvecklingen skall få en rejäl chans. Med instämmande i Margareta Gards tidigare anförande och mot bakgrund av det jag här har sagt yrkar jag avslag på proposition 158.

Fru talman! I en sådan här debatt skulle man gärna vilja skicka med en hälsning från många i hembygden. Det sägs ofta: Ni i riksdagen är så långt ifrån oss. Ni diskuterar på ett sätt som vi inte förstår. Vi kan inte begripa vilka beslut ni fattar. Varför har ni ingen kontakt med oss? Jag tror att vi i alla partier hör detta via pressen och i andra sammanhang. Vi gör så gott vi kan för att hålla kontakten och se till att vi verkligen representerar folkviljan. Jag tycker att just detta ärende inte bara gäller teknikaliteter, databehandling, datasystem, centraliseringar och allt sådant utan berör varje enskild svensk i vårt land. Jag tänker på mitt Småland. När jag åker genom landskapet en vacker sommardag och passerar skogar, sjöar, små samhällen och städer finns där överallt också en kyrka, hembygdens kyrka. Den kan vara liten, större eller ganska stor, och den är ofta vit, men den finns där och är något av en samlingspunkt för orten. Den konkretiserar en gemenskap mellan människorna. Det faktum att det ofta finns ett missionshus på kullen eller en pingstkyrka ganska nära tornet på den kyrka som har statskyrkans beteckning gör, ärade kammarledamöter, inte bilden sämre; tvärtom blir bilden därigenom helare. Det finns band mellan kyrka, församling, pastorsexpedition och svenska folket. När det lilla barnet föds går man ofta till kyrkan för att förrätta dop. När de tvås förälskelse har gått så långt att man lovar varandra ett livslångt äktenskap går man till kyrkan. Då blir det vigsel. Man firar högtiderna, det må vara julotta, påsk, pingst eller en personlig högtid. Då går man ofta till kyrkan. Sista vilan har man i mullen i närheten av den vita kyrkmuren. Här finns kontakter, kontinuiteten och sambandet mellan generationer, och här ser man också framtiden. Nu finns det en pastorsexpedition hemma i Skärstad, några steg från min bostad, och i Nye. Människorna i Näshult kan gå till pastorsexpeditionen, likaså i Rogberga. Men hur blir det i morgon? Fru talman! Det ligger, som jag ser det, någonting djupare i denna fråga än enbart tekniska problem som vi skall lösa. Jag tror att regeringen har djupare motiv bakom sitt förslag. Det är någonting av skattemyndighetens konformism som ligger över hela detta förslag. Ärade kammarledamöter! Jag riktar ingen kritik mot skattemyndigheten och mot dem som arbetar där. De har en hög ambitionsnivå, men jag tror att de har nog mycket att göra. Men jag vill konstatera att det samhälle där skatteskrapan är hjärtpunkten, ”kulturhuset”, är ett dåligt samhälle. Egentligen är det här beslutet ofattbart. Det är fråga om Sveriges genom tiderna dyraste centralisering. 1 500 platser blir 120. Många arbetsplatser i glesbygd försvinner. Samma ärade församling som här beslutar om miljontals kronor i glesbygdsstöd beslutar också om att vi skall ta en massa arbetstillfällen från glesbygden. Är det underligt om människorna hemma i Småland frågar sig vad det egentligen är för någonting som ni sysslar med? Fru talman! Torgny Larsson sade ungefär att traditionen egentligen inte är mycket att bry sig om. Personligen har jag en annan uppfattning. Jag menar att tradition och kontinuitet är något värdefullt för ett folk. Jag vill ställa följande fråga: Om man inte anser att traditionen har något värde, men kombinerar tradition och service, har inte heller det något värde? Vi vet att servicen blir sämre om det framlagda förslaget genomförs. Om man slutligen kombinerar tradition, service och kostnad, har inte heller det något värde? Vi vet att förslaget med hänsyn till traditionen är sämre. Även när det gäller service är förslaget sämre. Och till på köpet, fru talman, blir förslaget dyrare. Jag ber att med anledning av det anförda få yrka avslag på utskottets hemställan.

Fru talman! Jag hade inte tänkt begära någon ytterligare replik, men efter att ha hört Mona Saint Cyr och Göte Jonsson kan jag inte sitta still. Jag hälsar med glädje att vi nu kommer att få ett aktivt stöd från moderaterna i regionalpolitiken. Jag tycker också att det skulle vara mycket bra, om man överallt inom moderata samlingspartiet talade samma språk. Vad säger t.ex. moderaterna på min länsbänk? Jo: Låt Stockholm växa! Göte Jonsson har säkerligen missuppfattat den här saken. Vi skall inte riva kyrkorna!

Fru talman! Jag hade inte trott att det här skulle utvecklas till en debatt om kyrkan — om kyrkan som statskyrka och som folkkyrka, men det är tydligen ofrånkomligt. I min hembygd står begreppet kyrkan för statskyrkan. Varför det? Jo, i kolonisationen av Norrbotten spelade kyrkan en oerhört viktig roll som statens förlängda arm. Samerna med sin sejd och sin urgamla religion drogs ofta inför tinget, och en del miste huvudet för sin religion. Där bödlarna slutade kom kyrkans agitatorer prästerna in. Det var inte för att bygga upp en folkkyrka utan för att bygga upp statens ideologiska hegemoni i området. Vad gäller regionalpolitiken vill jag fråga: Om man nu från moderat håll haft en så enorm känsla för bygden, varför stödde man inte vpk:s samhällsfondsförslag när löntagarfondsförslaget behandlades här i riksdagen? Varför har moderaterna angripit den offentliga sektorn med otaliga besparingsförslag, om man var rädd om SKTF:s jobb? Det går att mångfaldiga denna lista, men jag tror att det räcker med det som jag har sagt. Det är ostridigt att man inte kan sätta likhetstecken mellan utvecklingarna ialla regioner när det gäller folkkyrkan. I min hemregion har kyrkan varit en maktfaktor och använts av staten som en sådan.
Fru talman! För det första var det bra att Anita Johansson inte kunde sitta still, för det visar att det jag sade hade något innehåll. För det andra hälsar jag Anita Johansson välkommen att i praktisk handling visa regionalpolitiska ambitioner genom att inte genomföra den dyraste centraliseringen i svensk historia. För det tredje tror vi moderater att man, om man bedriver en vettig politik för landsbygden, inte behöver fatta beslut i riksdagen om att inte heller Stockholm får växa. Men om riksdagen fattar så här tokiga beslut för landsbygden är det risk för att ytterligare beslut måste fattas, och sedan är man inne i den politiska styrningskarusell som moderata samlingspartiet över huvud taget inte tror på.
Fru talman! Dagens debatt har varit en bra debatt. Den har i hög grad präglats av det starka engagemang som frågor av denna karaktär väcker. Det har varit en just debatt — tyvärr med ett beklagligt undantag. Detta undantag är anledningen till att jag nu har begärt ordet. En gammal och erfaren centerpartist, Karl Boo, antydde i sitt anförande att folkbokföringsfrågan skulle ha varit uppe vid andra förhandlingar mellan vissa partier. Denna antydan är inte precis anonym, utan den blir fullt tydlig när den ställs i ljuset av de insändare, som t.o.m. har undertecknats av centerpartistiska ledamöter, som har varit införda i olika tidningar. Den insändare som Britta Bjelle citerade var införd så sent som den 8 oktober 1987, och i den kunde man alltså läsa: Frågan om folkbokföringen var också så viktig för folkpartiet att den ingick som en del i försvarsuppgörelsen i våras. Britta Bjelle ville få detta påstående klart och ärligt belyst, och hon bad Karl Boo redogöra för vilka fakta som låg bakom denna allvarliga insinuation. Karl Boo svarade med att säga att det tydligen låg något i detta påstående eftersom Britta Bjelle inte gav något besked — dvs. ytterligare en insinuation. Det duger inte längre att komma med insinuationer — nu är sanningens minut här. Jag uppmanar Karl Boo att gå upp och redovisa vilka fakta som ligger till grund för tidningsartiklarna och insinuationerna här i dag. De socialdemokrater som jag har talat med känner inte till att folkbokföringen ingick som en del i försvarsuppgörelsen. Inga folkpartister, inkl. partiledaren, känner heller till detta. Om ni centerpartister sitter inne med andra uppgifter, var då snälla och ge oss en redogörelse! Eller är det, Karl Boo, en ursäkt som bör framföras här i dag? Jag är mycket nyfiken och är tacksam för besked.
Fru talman! Jag förstår inte Kjell Johanssons upprördhet i denna fråga. Vad jag begärde var ett klart besked från de partier som skulle kunna svara, och det beskedet har Kjell Johansson chans att ge här i kammaren. Jag utgick från att det senaste anförandet var ett besked i frågan, och jag accepterar det. Det är inga insinuationer — det är en önskan om klarhet inför kammaren och svenska folket om att det inte har förekommit någon uppgörelse i det fall som Kjell Johansson refererar.
Fru talman! Vad jag ville ha var klarhet om varför det i tidningsartiklar har stått att läsa detta påstående undertecknat av centerpartistiska riksdagsledamöter. Någon förklaring måste det väl ändå finnas.
Fru talman! Jag har verkligen ingen anledning att förklara och försvara vad som står i svenska pressen. Det får pressen själv och de som står bakom skrivningarna klara ut. Det borde Kjell Johansson förstå, som är en sann liberal och som vill bevara pressfriheten i landet.
Fru talman! Det handlar om flera insändare, och jag har här en som är undertecknad av Marianne Andersson, riksdagsledamot för centern, Vårgårda. Hon är, såvitt jag vet, ledamot av denna kammare just nu.

Fru talman! Tidigare i debatten hörde jag att jag hade skapat osäkerhet här i kammaren genom att komma med mitt tilläggsyrkande till skatteutskottets betänkande. Detta tilläggsyrkande ligger nu på ledamöternas bänkar. För att om möjligt ta bort denna osäkerhet har jag begärt ordet igen. Fru talman! Mitt yrkande är en markering av att även svenska kyrkans pastorsexpeditioner skall kunna komma i fråga som terminalhållare i folkbokföringen. När man ser majoritetsförhållandena i skatteutskottet kan man förstå att ingen av reservanterna har någon chans att vinna majoritet här i kammaren. De som inser detta bör kunna stödja mitt särskilda yrkande. De socialdemokrater som menar att det som står i skatteutskottets betänkande om utökad service i folkbokföringen också gäller pastorsexpeditionerna bör också kunna stödja mitt yrkande, så att det inte behöver bli någon diskussion om vad betänkandets skrivning innebär. Yrkandet har följande lydelse: ”att riksdagen med bifall till utskottsmajoritetens förslag i övrigt uttalar sig för att även svenska kyrkans pastorsexpeditioner skall kunna medverka med service i folkbokföringen.”